Herr talman! Den vägsträcka av E 6-an som jag talar om, Olle Östrand, nämligen sträckan Varberg-Långås, har inte med den nordiska handlingsplanen att göra. Jag förstår inte varför Olle Östrand blandar in den i detta sammanhang. Det är en helt annan väg som ingår i den nordiska handlingsplanen, nämligen den väg som går från Stenungsund och vidare — det tror jag är väldigt viktigt att säga. Jag kommer tillbaka till detta att vägverket där har gjort en bedömning. Vad vägverket kan tänka sig där är en motortrafikled. Därmed får man — jag upprepar det — bort dödsfällorna. Men så ingriper regeringen och sätter sig över de planeringsprinciper som ju riksdagen har godkänt och ansett skall gälla. Regeringen säger att det skall byggas en motorväg, som blir dubbelt så dyr. Vägverket svarar då: Ja, det får vi väl göra, men ge oss då de pengarna! Nej, säger regeringen, pengarna skall tas av det ordinarie väganslaget. — Det är att sätta sig över principen. Vägverket har bedömt att dessa miljarder skall användas på så sätt att man försöker jämnt fördela dem över landet. Regeringen går in och ger dessa direktiv, och Olle Östrand och andra i trafikutskottet godkänner det! När vi sedan tar upp väg 83, som är i ett miserabelt skick, och säger att det måste till en viljeyttring från riksdagen och trafikutskottet, då börjar man attackera oss för att vi åsidosätter principerna om decentralisering. Vem är det som åsidosätter principerna om decentralisering? Jag ställer den frågan, herr talman. Det är inte vi. Vi har redovisat fakta om det katastrofala läget på väg 83 just nu. Jag har nämnt kemikalietransporterna som nu är förbjudna och som har flyttats över till oerhört tätt befolkade områden. Det finns flera exempel.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

Herr talman! Får jag säga några ord om ytterligare ett enskilt objekt. Ön Ven ligger som en pärla mitt i Öresund. När man står på öns högsta punkt så kan man se till bl.a. Helsingborg, Landskrona och Malmö på den svenska sidan och Helsingör och Köpenhamn på den danska. Man kan också säga att man från denna utsiktspunkt kan se till ca 3 miljoner människor. Ven ligger alltså mitt i den kanske mest tätbefolkade delen av Norden. Men ändå, beroende på dåliga kommunikationer, är det långt till både Danmarks och Sveriges fastland. Man kan alltså säga att Ven är en bit glesbygd mitt i ett stort befolkningscentrum. Ven, som numera är en kommundel i Landskrona, har under lång tid haft en snabbt minskande befolkning. Öns utveckling kännetecknas som en följd härav av rena glesbygdsproblem — brist på arbetstillfällen och reducerad eller I den fysiska riksplaneringen har hela Ven angetts som ett riksintresse. Landskrona kommun har också som övergripande målsättning att behålla Ven som en levande ö. För detta behövs nyexploatering för såväl permanent boende som fritidsboende och institutionell verksamhet, vilket ger bättre underlag för att serviceverksamheter skall kunna överleva, utvecklas och i vissa fall nyetableras. É På Ven finns nu drygt 50 arbetstillfällen varav 20 finns inom jordbruk och fiske och 20 inom handel, samfärdsel och förvaltning. Då det gäller den framtida utvecklingen på ön har Landskrona kommun lagt ned ett omfattande arbete. Bl. a. har betydande medel investerats i ett vattenoch avloppssystem. Planer för en utveckling av bebyggelsen har antagits av kommunfullmäktige. Den mest väsentliga förutsättningen för en positiv utveckling är emellertid en radikal förbättring av förbindelserna mellan Ven och Landskrona. Jordbruket är den ena huvudnäringen på ön. Den andra är turismen, och den kommer troligen att bli än mer betydelsefull i framtiden. I båda fallen är kommunikationerna av avgörande betydelse. Likaväl som när det gäller Visingsö, Öckerö, Ljusterö, Gräsö, Väddö, Ivö och Aspö måste det vara en angelägenhet för samhället att garantera goda förbindelser. Staten, som genom vägverket redan driver ett sjuttiotal förbindelser, borde självfallet ha ett ansvar även för Ventrafiken. Om nu inte trafiken kommer att ingå som en allmän färjeled så finns stora risker att förbindelserna blir sämre än vad de redan nu är. Dels beror det på ekonomiska förhållanden, dels på att de nuvarande fartygen är ganska slitna. Detta skulle vara synnerligen allvarligt för Vens framtid. För de bosatta på Ven är det bråttom att få frågan om förbindelserna med fastlandet löst. Självfallet skall de inte tvingas att bosätta sig på fastlandet för att kunna skaffa sig en utkomst. De skall naturligtvis ha möjlighet att komma hem på kvällen om de, som alla andra, vill besöka bio eller teater, medverka i en studiecirkel eller annan utbildning på kvällstid. Om någon venbo helt plötsligt skulle ta plats i en beslutande församling, t.ex. kommunfullmäktige, så skulle han eller hon inte kunna komma hem förrän påföljande dag. Efter år av utredningar och framställningar har förbindelserna kommit med i vägverkets planer. Allt verkade gå åt rätt håll. Men så hände det igen. Vägverket har nu flyttat fram objektet till en osäker framtid efter 1988. I dag har trafikutskottet valt att inte ta ställning till frågan utan hänvisar till vägverket. Detta är inte alls bra, även om jag förstår de principer som redan diskuterats så mycket här. Ven är ett riksintresse och därmed ett hela samhällets intresse. Men Ven är också en unik ö med utomordentliga möjligheter till rekreation. Därför är det viktigt att alla tar sitt ansvar och hjälper till att hålla ön levande. Herr talman! Jag skall inte yrka bifall till min motion T215 i dag, för det förstår jag är meningslöst. Men jag lovar i stället att komma tillbaka — på lämpligt sätt — i denna för Vens överlevnad så avgörande fråga.

Herr talman! Som boende på en av de öar Bo Nilsson räknade upp, Visingsö, kan jag mycket väl instämma i de synpunkter som Bo Nilsson anförde när det gäller svårigheterna att klara kommunikationsfrågor på ett riktigt sätt för ett antal öar i vårt land. Men jag tänkte i första hand ägna mitt anförande åt vägfrågor som rör övriga delar av Jönköpings län. I trafikutskottets betänkande behandlas ett stort antal motioner som gäller vägbyggandet i olika delar av landet. Jag och Kersti Johansson har i motion T318 tagit upp behovet av ökade anslag till vägbyggandet i Jönköpings län. Ytterligare tre motioner som väckts av andra ledamöter från länet tar helt eller delvis upp samma fråga. I den flerårsplan som fastställts av vägverket för byggandet av riksvägar i Jönköpings län för perioden 1984-1993 finns upptaget totalt 15 olika objekt till en kostnad av 298 milj.kr. i 1984 års kostnadsnivå. Med den nivå som medelstilldelningen legat på under innevarande budgetår och som nu också föreslås för kommande budgetår kan inte flerårsplanen följas. Objekt som skulle ha påbörjats under 1986 skjuts på framtiden, och det har dessutom redan uppstått en eftersläpning från 1985. Ett av skälen till eftersläpningen är att Jönköpings län fått en mycket liten del av de extratilldelningar som har beviljats av arbetsmarknadsoch industripolitiska skäl. Den eftersläpning som nu uppstått ackumuleras de närmaste åren om det inte sker en ökning av anslagen till länet. Vägverket har beräknat det ackumulerade behovet vara i runt tal 120 milj.kr. 1988. Såväl länsstyrelsen som de kommuner som berörs av de enskilda objekten i flerårsplanen anser den här utvecklingen vara oacceptabel. Bl.a. skulle under 1986 två förbifarter ha påbörjats. Det gäller riksväg 27, förbifart Värnamo, och väg 32 förbi Eksjö. När dessa projekt nu inte påbörjas innebär det ett svårt avbräck för berörda kommuner och att den lokala planeringen stoppas upp. Planerade lokala projekt kan därigenom inte genomföras. Herr talman! Om vi skall ha ett system med fleråriga vägbyggnadsplaner krävs det också att staten är beredd att skjuta till de medel som behövs för att planerna skall kunna fullföljas. Berörda kommuner, företag och andra intressenter måste kunna veta att de uppsatta tidsramarna för de olika projekten håller. I annat fall blir flerårsplanerna papperskulisser som ingen vågar lita på. En allt större del av anslagen till vägbyggandet har kommit att fördelas av arbetsmarknadspolitiska skäl. Det handlar om drygt 2 miljarder sedan 1982. Detta förhållande får konsekvenser för Jönköpings län som man kanske måste uppmärksamma litet mera. Länet som helhet har under en rad år tillhört den övre halvan av län med förhållandevis låg arbetslöshet. Men bryter man ner siffrorna för länet i mindre delar, finner man att det är stora skillnader inom Jönköpings län. De östra länsdelarna har exempelvis haft högre arbetslöshetssiffror än riksgenomsnittet, medan de sydvästra delarna — småföretagarregionen — i princip inte uppvisat någon arbetslöshet alls. Med den mall som använts vid fördelningen för Jönköpings län har man fått fram att det finns ett relativt litet behov av extra pengar av arbetsmarknadspolitiska skäl. Detta får till konsekvens att angelägna projekt i den östra länsdelen, som haft och har höga arbetslöshetssiffror, inte kommer till stånd. Därigenom försvåras länsdelens möjligheter att ta sig ur sina sysselsättningsproblem och utveckla sitt näringsliv. Å andra sidan blir konsekvensen i de expansiva sydvästra länsdelarna att man där riskerar att hämma näringslivets utveckling. Förbifart vid Värnamo är ett bra exempel på ett angeläget vägprojekt som behövs för att utveckla näringslivet. Om nu angelägna väginvesteringar inte kommer till stånd i rimlig tid i detta småföretagsområde kommer industriutvecklingen där att stagnera och vi skapar oss i själva verket nya problem. Enbart arbetslöshetssiffrornas storlek iett län får inte styra den totala fördelningen av anslaget. Då kommer vi rejält snett i vägbyggandet, och det är vi på väg att göra i Jönköpings län. Utskottet skriver mycket om hur viktigt det är att väginvesteringarna sker med tanke på framtiden. Men jag tycker, herr talman, att man inte riktigt drar konsekvenserna av sitt eget resonemang när det gäller anslagens storlek och hur dessa anslag skall fördelas mellan länen.

Herr talman! Behoven av trafikpolitiska åtgärder i Helsingforssregionen är stora. Den koncentration av invånare som har arbetsplatser spridda runt om i länet, ofta långt från bostaden, ställer höga krav på väl fungerande lösningar. Detta gäller såväl kollektivtrafik som ett väl fungerande vägnät. Helsingfors har dessutom stora trafikkoncentrationer orsakade av övriga delar av landet, därför att Helsingfors utgör något slag av nervcentrum. Därför, menar jag, har vi rätt att ställa krav på trafiklösningar som gott tillgodoser våra behov, och på att det inte får vara som nu då möjliga väglösningar för Helsingforssregionen på något sätt straffbeläggs. Man kan nämligen påstå att vägutbyggnad och vägstandard i många avgörande fall är sämre just i Helsingforssområdet än i andra delar av landet. Detta är bl.a. omvittnat av vägverket. Vid en sammankomst i januari månad i år redovisade representanter från vägverket att vissa väsentliga delar av vägnätet hade så dålig standard att den inte skulle ha godtagits — än mindre ha tillåtits att fortfara — om de legat på någon annan plats i landet än just i Helsingforssregionen. Dessa fakta om hur det ser ut i den här regionen finner jag det angeläget att redovisa, då det förefaller som om utskottsmajoriteten lever i uppfattningen att Helsingfors har de bästa av tänkbara vägar och trafikförhållanden. I betänkandet från utskottet förringas kraven på insatser till att detta inte är något som vi i riksdagen har med att göra, utan det är något som vi helt och fullt skall överlåta till lokala och regionala instanser och till vägverket. Jag vill återge litet av vad Kurt Hugosson sade i sin inledning: Det är inte en riksdagens uppgift att behandla enskilda objekt. Då avsåg han vägobjekt av olika slag. Han ondgjorde sig över att vpk som enda parti inte hyste samma uppfattning som han själv, nämligen att vi inte skulle beröra de här olika vägavsnitten. Jag tycker att en viss självgodhet lyser fram genom sådana uttalanden. Jag skulle vilja påstå att ett sådant generaliserande som Kurt Hugosson gör sig till talesman för också är förödande. Jag vill också redovisa vilka konsekvenser ett sådant resonemang kan leda till. De lokala såväl som de regionala organen i Helsingfors är helt överens om att Norra Länken måste byggas omedelbart. Koncessionsnämnden för miljöskydd har sagt ifrån att det inte får fortsätta som det nu är. Senast under år 1990 måste utsläppen och trafikbullret minskas radikalt. Den enda nu möjliga åtgärden för att efterfölja koncessionsnämndens beslut är att redan för kommande budgetår anvisa medel för projektering och igångsättning av byggandet — om man inte helt skall stänga av Norra Stationsgatan, som nu har genomfartstrafiken för detta avsnitt. Och det tror jag inte att ens Kurt Hugosson förespråkar. För byggandet av Norra Länken har också vägverket krävt medel. Men regeringen har inte velat gå Helsingforssintressena till mötes och hänvisar till att det är ont om pengar, dvs. statsfinansiella skäl. Men detta rimmar illa med andra regionala satsningar som regeringen kan tänka sig att ge anslag och bifall till. Jag tänker bl.a. på en väg som tidigare varit uppe i debatten, nämligen Scan Link, som Volvo och andra kapitalintressen slåss för och som Kurt Hugosson, såvitt jag förstått av debatten, också visar ett brinnande intresse för. Vad är det för skillnad, Kurt Hugosson, på värdet av liv invid E 6-an i Bohuslän och liv invid E4-an i Helsingfors? Vilket större värde har det ena jämfört med det andra? Det finns naturligtvis ett annat sätt att få bort den dåliga trafikmiljön, vilket jag nämnde tidigare, nämligen att helt stänga av Norra Stationsgatan. Det vore naturligtvis bättre om vi kunde få bygga Norra Länken, men det skulle vara att föredra för en hel del av trafikanterna och för stockholmarna om den trafik som skall passera förbi Helsingfors från norr till söder eller tvärtom hade andra alternativ än att gå in till den absoluta närheten av centrala Helsingfors. Jag skall göra det möjligt för Kurt Hugosson, genom att ställa en fråga till honom, att sakligt förklara varför utskottet, och regeringen, inte anser att det av er omhuldade decentraliserade beslutsförfarandet har körts över genom att man nu inte ger anslag till det kanske mest angelägna och högst prioriterade projektet i landet. Här finns dessutom full lokal och regional enighet om behovet — till skillnad mot när det gäller andra av Kurt Hugosson omhuldade vägtrafikprojekt. Och varför, Kurt Hugosson, varför skall vi inte få ta upp frågan till behandling här i riksdagen när man nu har kört över de lokala och regionala organen. Var snäll, Kurt Hugosson, och ge mig en förklaring till det. — Detta om Norra Länken. Vpk-motionen tar också upp andra angelägna vägprojekt som samtliga — jag vill betona samtliga — finns med på den ”decentraliserade” prioriteringslistan från de regionala och lokala myndigheterna och som hade varit åtgärdade eller på väg att åtgärdas om regering och riksdag hade beviljat pengar till det och haft litet mer förståelse för Helsingforss län och de trafikproblem som vi har här. Det finns hos de regionala instanserna en stor samstämmighet om att vi inte skall bygga E 4-länken eller — som den normalt kallas — Arlandaleden. Här har regeringen genom kommunikationsdepartementet gått fram och kopplat ihop ett byggande av Norra Länken med ett samtidigt byggande av Arlandaleden. Det är en lösning som inte de regionala organen är överens om. Därför menar vi och kommunerna som är berörda att de pengar som skulle komma i fråga för denna parallellväg till Norra Länken bättre behövs på andra objekt som Värtalänken och Årstalänken och att man i stället skall satsa på en utbyggnad av järnväg till Arlanda. Men detta senare kommer vi att få diskutera vid ett annat tillfälle. Jag skulle slutligen, herr talman, något vilja beröra ett par vägar i norra länsdelen, som också återfinns på prioriteringslistans ”tio i topp” i Helsingforss län. Jag avser då E 3-ans sträckning mellan Rösa och Söderhall, som är den återstående delen av upprustningen av E 3-an, eller Norrtäljevägen som den vanligen kallas. Både norr och söder om dessa platser har det gjorts upprustningar som medfört betydande förbättringar för de omkringboende genom att den omfattande tunga långtradartrafiken till Finland flyttats utanför tätorterna. Detsamma gäller väg 77 mellan Norrtälje och gränsen till Uppsala län, där vägen för övrigt sedan lång tid tillbaka är utbyggd och klar. Denna del av länet har bevisligen stora problem som del i en i övrigt expansiv region. Man brukar säga att vi har glesbygdsproblematik i denna länsdel, som missgynnas stort och kanske mer än vad som skulle varit fallet om den inte hade legat så nära huvudstaden. Att förbättra vägarna, som jag här föreslagit, skulle kunna bidra till att skapa bättre förutsättningar för en positiv näringspolitisk utveckling. Herr talman! Jag skall nöja mig med det här exemplet och hänvisar i övrigt till motionen och reservationen. Jag yrkar bifall till reservation 17 och förutsätter att kammaren får möjlighet att ta ställning särskilt till motionens yrkande 1 om Norra Länken och yrkande 4 om övrig vägutbyggnad.

Herr talman! Sveriges riksdag har fastlagt principerna för vägplanering, projektering och fördelning av resurserna såväl mellan de olika länen som inom länen. Utskottet har följt den princip om decentraliserad beslutsprocess som gäller. Självfallet behandlar vi objekt i Helsingforssregionen på samma sätt som vägprojekt i andra delar av landet. Att vi inte tar ställning till när och på vilket sätt enskilda projekt skall genomföras beror helt enkelt på att vi följer de regler som Sveriges riksdag varit med om att dra upp. Här har nämnts ett stort antal angelägna vägobjekt i Helsingforssregionen. Jag kan hålla med om att Norra Länken är ett i allra högsta grad angeläget vägprojekt, Arlandaleden likaså. Men jag kan plocka fram en mängd angelägna vägobjekt i andra delar av landet. Jag vill erinra om att det har väckts 64 motioner i anslutning till budgetpropositionens förslag på vägområdet. Av dem upptar ett fyrtiotal enskilda objekt. De allra flesta av dem tror jag är mycket viktiga och angelägna. Det är alltså ett stort antal angelägna objekt i olika delar av landet, inkl. Helsingforssområdet, som får stå tillbaka och flyttas fram i tiden — på grund av brist på medel, på grund av den statsfinansiella situationen. Partiernas representanter i utskottet har accepterat att situationen är sådan. Ingen skulle vara gladare än jag om vi kunde få fram ytterligare medel för att genomföra också de objekten. Jag vill tillbakavisa påståendet att Helsingforssregionen på något sätt skulle vara i sämre läge än några andra delar av landet. På det kommunikationstekniska området sker just nu, vill jag hävda, en massiv satsning på Helsingforssområdet. Jag har därför litet svårt att förstå att riksdagsmän som represente rar den regionen i det här sammanhanget kan känna sig förbigångna och tycka att andra regioner får expandera på Helsingforssregionens bekostnad -— det är precis tvärtom!

Herr talman! Låt mig förmedla och slå fast vägverkets egen uppfattning, nämligen att Helsingforssregionen är missgynnad i förhållande till övriga delar av landet vad gäller vägstandarden. Den dåliga standarden på många viktiga vägar i denna region skulle inte godkännas någon annanstans i landet. Man skulle inte få trafikera dem. Kurt Hugosson för ett principresonemang som möjligen är riktigt, om riksdagen talar om vilka principer som skall gälla men sedan blankt struntar i hur dessa principer följs. Här kommer Kurt Hugosson i konflikt med sina egna principer. När regeringen inte följer de prioriteringar som de decentraliserade beslutsorganen har gjort och blankt struntar i vad som är angeläget, var skall man då, Kurt Hugosson, ta upp frågorna om inte i Sveriges riksdag? Jag vet också att Kurt Hugosson både i dag och tidigare har talat sig varm för dessa beslutsorgans betydelse. Att inte ta upp dessa frågor i riksdagen vore att avhända sig möjligheten att utöva något som helst politiskt inflytande över vad som bör hända med de principer som vi själva har lagt fast här i riksdagen. När jag påstår att andra delar av landet har fått ett bättre stöd till vägunderhåll, hänvisar jag alltså till vägverkets beskrivning av läget. Kurt Hugosson talar om en massiv satsning. Men man måste sätta olika satsningar i relation till varandra. I den här regionen bor mellan en sjundedel och en åttondel av Sveriges befolkning på en relativt liten yta. Det måste man ta hänsyn till när man talar om massiva satsningar. Såvitt jag förstår syftade Kurt Hugosson — utan att han sade det — på pendeltågsavtal och liknande. Jag skall inte nu föra en debatt om pendeltågen; den debatten kan vi föra vid ett senare tillfälle. Den är inte speciellt upplyftande. Vad regeringen har sagt i den här frågan är något som har gått de decentraliserade myndigheterna förbi, nämligen att man skall slå ihop Norra Länken och Arlandaleden i ett sammanhang. Det vill inte regionens företrädare.

Herr talman! Jag tror mig veta ganska bra hur vägverket ser på vägsituationen i Helsingforssområdet jämfört med vägsituationen i övriga delar av landet. Jag råkar nämligen själv vara ledamot av vägverkets styrelse. Den uppfattning som Tommy Franzén säger skulle vara vägverkets känner jag inte till. Den uppfattningen har inte vägverkets styrelse, som har det politiska ansvaret i vägverket, gett uttryck för. I mitt anförande sade jag att de olika vägprojekten i Helsingforssområdet är lika angelägna som ett stort antal projekt i övriga delar av landet. Problemet är att vi saknar de statsfinansiella resurserna för att genomföra projekten. Tommy Franzén har i likhet med många andra motionärer i dag krävt ytterligare insatser på vägområdet. Men de som har krävt detta har inte anvisat en enda krona mer. Då är det lätt att begära. Sedan vill jag säga att regeringen följer den decentraliserade beslutsordning som är fastlagd. Det Tommy Franzén syftar på är naturligtvis satsningen på infrastrukturen i västra Sverige för att knyta ihop tre av de nordiska länderna. Den satsningen bygger på uttalanden som gjorts i Nordiska rådet av representanter från alla partier här i riksdagen. Att det sker en samordning på nordiskt plan för att förbättra vägsituationen och järnvägssituationen och därigenom knyta de nordiska länderna bättre samman med kontinenten är till fromma inte bara för Västsverige utan även för övriga delar av landet.
Herr talman! Beträffande vägverkets uttalande kan jag nämna för Kurt Hugosson att ett trettiofemtal ledamöter från Helsingfors och Helsingforss län kunde höra det påstående som jag har återgivit. Tyvärr är det väl inte några stockholmare inne här som kan bekräfta att det var så vägverket framförde det hela, men det kan Kurt Hugosson säkert få besked om på annat sätt. I Helsingfors har vi blivit ålagda av koncessionsnämnden att klara av problemen på Norra Stationsgatan före utgången av år 1990. Som jag sade i mitt inledningsanförande, finns det två möjligheter. Den ena är att staten släpper till medel för att bygga Norra Länken. Den andra är att vi stänger av Norra Stationsgatan och omöjliggör genomfartstrafik. Jag tror att det senare alternativet skulle inte Kurt Hugosson heller ställa upp på. När han pratade om att man skall följa den decentraliserade beslutsordningen, kom Kurt Hugosson in i ytterligare en konflikt med sig själv. Jag hävdade i mitt inledningsanförande att man måste se vissa vägar som riksintressen. En sådan väg är utan tvivel Norra Länken, men det finns även andra vägar i Helsingforssområdet som kan ha riksintresse, för Helsingfors utgör trots allt ett nervcentrum för landet i övrigt. Kurt Hugosson ville inte nämna Scan Link vid namn, och det kan jag ha viss förståelse för — jag skulle själv skämmas, om jag vore förespråkare för det projektet — men när han hänvisade till vägprojekt i västra Sverige, sade han att detta är någonting som man har tagit upp i Nordiska rådet. Nordiska rådet tillhör knappast de decentraliserade beslutsfunktionerna här i landet. Det finns alltså vägprojekt i landet som är av riksintresse och kanske också av nordiskt intresse. Det visar att Kurt Hugossons envishet att upprepa talet om det decentraliserade beslutsfattandet är ihålig. Det har han själv bevisat genom sitt uttalande om Nordiska rådet. Slutligen skulle jag bara vilja kommentera regeringens handläggning av ärendet. Sommaren 1984 gav dåvarande kommunikationsministern vägförvaltningen i uppdrag att göra en utredning. I maj 1985 skrev vägförvaltningen till regeringen och lade fast hur samordningen skulle gå till. Man kräver fortfarande besked: När kommer pengar till att göra något?

Herr talman! Tillgången på bra vägar har stor betydelse för en regions utveckling; den tesen tror jag samtliga talare i dag kan stryka under. Det tycks råda ett samband mellan kommunikationsledernas lokalisering och resp. områdes expansion eller brist på expansion. Kanske är det så, att ett expansivt område motiverar trafikinvesteringar. Men det kan också förhålla sig på det sättet, att tillgång på goda trafikmedel är en grundförutsättning för utveckling och framåtskridande. Sydöstra delen av Sverige ligger i vad man brukar kalla trafikskugga, framför allt beträffande järnvägsförbindelserna men även i vad gäller vägnätet. Det är ett förhållande som vi får leva med under lång tid framöver, om inte ett nytänkande sker. Allt mindre tillgång på investeringspengar gör att även angelägna projekt skjuts långt in i framtiden. Att statens resurser är knappa är omvittnat. Och är man låst i föreställningen att det endast är staten som på traditionellt sätt skall svara för investeringarna, ser det mörkt ut för det svenska vägnätet framöver. Den rådande investeringspolitiken saknar framförhållning och visioner. Som det nu är tvingas vägbyggandet ske där de akuta problemen är som allra störst. Hela tiden tvingas regeringen göra investeringar på de vägavsnitt som är direkt trafikfarliga eller alltför smala eller krokiga. Många angelägna projekt skjuts på detta sätt åt sidan. Många dåliga vägar blir allt sämre och kommer att förbli dåliga. För en tid sedan presenterades idéer om ScanLink och den s.k. vägtriangeln. Initiativet kom inte från regeringen. Det var dock ett bra initiativ. För oss på östra sidan av Sverige var det kanske litet oroande att E 66 inte fanns medi vägtriangeln. Snabbt föddes då tanken att omvandla vägtriangeln till en vägrektangel. I motion T299 har jag tillsammans med åtta andra moderata ledamöter av denna kammare från södra och östra Sverige fört fram tanken på att E 66 skall ingå i ett framtida stomvägnät samt att E 66 rustas upp. Det är mycket angeläget. Har en väg status av Europaväg bör även vägstandarden leva upp till vad namnet innebär. Utskottet har avstyrkt motionen, men tanken lever vidare. Det stora och verkligt besvärliga problemet i dessa sammanhang är finansieringsformerna för behövliga projekt. Över statsbudgeten är tillgången knapp, och besparingar behöver faktiskt göras. Jag anser att man bör bryta sig loss från gängse finansieringsmodeller. Kan en väg, en motorväg eller en vägrektangel komma till stånd avsevärt tidigare än annars, måste denna möjlighet tas till vara. En finansiering utanför statsbudgeten bör prövas. Räntabiliteten, avkastningen, hos de flesta vägprojekt är god. Vinsterna för näringsliv, enskilda och samhälle blir också stora. Genom en sådan metod skulle tanken på en upprustad E 66 kunna förverkligas inom en snar framtid. Om man inte gör på detta sätt, skjuts de nödvändiga investeringarna mycket långt framåt. Herr talman! Med dessa tankegångar anknyter jag till de synpunkter som framfördes av Görel Bohlin i den här debattens allra första inlägg, och därmed är väl cirkeln sluten. Jag vill understryka vad som här framfördes och framför allt vad som återfinns i reservation 4. Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna vid utskottets betänkande.

Herr talman! I motion T348 tar Elver Jonsson och jag upp regeringens löfte att upprustningspengar skall gå till väg 166 och 173 i Dalsland, innan järnvägen mellan Mellerud och Bengtsfors läggs ner. I motion T408 framhåller vi att tidplanen för upprustning av riksvägarna 44 och 45 skall hållas. Jag yrkar bifall till bägge dessa motioner. I årets budgetproposition får såväl statsvägar som statskommunala vägar känna av kraftigt minskade resurser. Mellan planeringsram och anslag är skillnaden i runda tal 700 milj.kr. I dagarna har också vägverkets generaldirektör aviserat en kraftig neddragning av vägbyggandet. Även mycket angelägna objekt som är högt prioriterade i flerårsplanen skjuts på framtiden. I Älvsborgs län berörs väg 44 och väg 45. Väg 44 är en viktig förbindelselänk från östra Sverige och Mellansverige till Uddevalla och Västkusten. Tätorterna Vargön och Vänersborg måste avlastas besvärande genomfartstrafik. Saab och Volvo Flygmotor har på kort tid ökat antalet anställda med 3 000 personer, av vilka flertalet kommer från omkringliggande region. Särskilt angeläget ur trafiksäkerhetssynpunkt är att det dåliga avsnittet i dalgången mellan Halleberg och Hunneberg blir avlastat riksvägstrafiken. Vägobjektet är klart att omgående starta. Samordning föreligger med Skaraborgs län. Arbetsplanen har vunnit laga kraft. I dag vet ingen om förseningen blir två eller flera år. Ännu värre tycks situationen vara för väg 45 förbi Vänersborg. Det byggs ett nytt storsjukhus mellan Trollhättan och Vänersborg. Ambulanstransporter måste, om vägen inte snarast kommer till stånd, passera två öppningsbara broar över Göta älv.

Järnvägstrafiken upphör i augusti. Vid den tidpunkten borde ombyggnaden av väg 166 mellan Bäckefors och Mellerud ha varit färdig. Upprustning av väg 173 mellan Färjelanda och Vänersborg är också nödvändig med tanke på den ökade pendling som skett sedan varvet i Uddevalla lades ner. Regeringen och dess dåvarande kommunikationsminister Boström utlovade i samband med beslutet om nedläggningen av järnvägen att medel för dessa vägupprustningar skulle anvisas. Regeringens löfte måste infrias i detta avseende. Jag förutsätter att särskilda medel så småningom kommer att anvisas till vägbyggen. Upprustning av riksvägarna 44 och 45 är högst angelägen. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna 408 och 348.

Herr talman! När jag lyssnat till debatten om principerna för investeringar i vägar, vill jag först och främst säga att jag måste ansluta mig till de synpunkter som här har framförts av Bertil Måbrink beträffande planeringsordningen. Jag måste emellertid erinra om en sak, som jag lade märke till när jag var relativt ny här. Medan socialdemokraterna befann sig i oppositionsställning väcktes en hel rad motioner av liknande karaktär. Det kunde gälla brobyggen eller vägar som man tyckte borde aktualiseras i samband med investeringsplaneringen. På den tiden mötte det tydligen inget hinder att ta upp sådana projekt till diskussion som man kände för. Men när oppositionen nu framför vissa synpunkter på projekt som den tycker bör tas upp här i riksdagen, därför att de på något sätt har förts åt sidan, ådrar man sig formell kritik, som går ut på att man inte håller sig till ordningen. Detta om detta. Jag tänkte närmast säga några ord med anledning av en motion som har väckts just om en väg som bör rustas upp. Det gäller vägen 346 mellan Rossön och Hoting i Jämtlands län. Jag aktualiserade saken redan i fjol, eftersom det var fråga om en grusväg i miserabelt skick. Vägupprustningen hör också ihop med nedläggningen av järnvägstrafiken på Forsmo-Hoting-banan. När man övergår till att åka buss och köra bil, är det klart att vägkapaciteten måste ses över. Det insåg också departementschefen redan i fjol. Han angav olika sätt att finansiera nödvändiga upprustningar av vägavsnitt i avsikt att förbättra framkomligheten för trafik som skulle ersätta nedlagd järnvägstrafik. I det här fallet rör det sig om en väg där problemen är just dessa. När järnvägstrafiken upphörde blev det busstrafik på vägen. Även nedläggningen av flottningen finns med i bilden. Vägen blev en stor transportväg för rundvirke efter det att flottningen avvecklats. Påfrestningarna på vägen, som skulle utgöra transportled fram till en timmerterminal, blev mycket stora. Sönderkörningarna blev legio. Nu borde man ha tagit hänsyn till de nya förhållanden som hängde ihop med statliga beslut. Man måste medge att de normala planeringsförutsättningarna och den fleråriga planeringsrutinen på sätt och vis bryts. Går man snabbt in och förändrar trafikstrukturen inom en region, kan det givetvis vara motiverat med åtgärder för att ersätta vad som fallit bort. Man kan formulera det så, att då statliga beslut ändrar transportvillkoren, måste man medge att det finns skäl att rucka på planeringsrutinerna. Detta gäller bl.a. då tunga transporter kommer att belasta en vägbana som tidigare inte var så hårt belastad. I detta fall gällde det rundvirke som överfördes från flottled till järnväg. Det krävdes flera tåg om dygnet, och virket skulle transporteras till järnvägen på den nu aktuella vägen. Detta är bakgrunden till att jag ånyo har velat aktualisera frågan. Det är en vägsträcka på två mil som behöver åtgärdas. Enligt lokalpressen har representanter för skogsbruket och kommunen, med stöd av riksdagsledamöter från Jämtlands län, hösten 1985 uppvaktat departementet för att få vägsträckan i fråga färdigställd. Nu har alltså de här riksdagsledamöterna möjlighet att göra ytterligare en markering genom att rösta, tillsammans med andra, för reservation 19, som jag härmed yrkar bifall till.

Herr talman! Det är ett par vägfrågor i Älvsborgs län som har diskuterats mycket under senare tid. De föranledde också att tre motioner avlämnades under allmänna motionstiden — en folkpartistisk, en socialdemokratisk och en från centerpartiet — där vi krävde att man skulle prioritera väg 44 och väg 45, de två riksvägarna vid Trollhättan och Vänersborg. Man bygger ett nytt länssjukhus för norra delen av Älvsborgs län. Sjukhuset heter Näl och ligger på andra sidan Vänersborg. De dalslänningar som skall färdas till lasarettet måste nu passera två öppningsbara broar över Trollhätte kanal. Var och en förstår ju vad det kan innebära om dessa broar står öppna när det skall vara snabba färder till sjukhuset. Detta oroar många människor. Socialdemokraterna uttalade sig vid sin distriktskongress i lördags för att denna sträcka skall prioriteras. Man slipper också den tunga genomfartstrafiken genom Vänersborg om 45-an byggs ut. Men tyvärr saknas det medel, och vi vet inte när någon byggnation kommer att ske. Lasarettet står färdigt 1988, och vägen står förmodligen färdig någon gång in på 90-talet. Detta är alltså oroväckande. Väg 44, delen mellan Trollhättan och Skaraborgsgränsen, som vi har väntat på i många år, skulle man sätta i gång med i år. Länsstyrelsen och vägverket i Älvsborgs län har prioriterat denna väg och sagt att den snabbt bör komma till stånd, eftersom man måste förbättra trafikmöjligheterna i området. Industrin behöver en bättre trafikföring. Men inte heller för denna väg finns det medel, och det är beklagligt. Vi från Älvsborgs län tycker emellertid att man måste prioritera dessa bitar. E 6 och ScanLink har ju diskuterats en hel del här i dag. Man säger från majoritetens sida att finansieringen av ScanLink kommer att ske genom Nordiska investeringsbanken. Det är precis som om man skulle få några gratispengar. Dessa frågor har jag tagit upp med kommunikationsministrarna Boström och Hulterström. Då har man aldrig kunnat ge något klart besked om hur dessa medel kommer att påverka vägverkets budget så småningom, när de på 90-talet skall stoppas in. De måste ju användas någonstans. Projektet betalar sig ju inte självt. Då påverkas självfallet även andra väginvesteringar i landet. Man kan alltså inte ta bort dessa kostnader som ScanLink kommer att innebära. Som andra talare här har sagt behöver man ju inte satsa på så dyra projekt, när man har så ont om pengar. Visst kan man bygga en väg med trafikledsstandard genom Bohuslän. Det behöver inte kosta så mycket pengar. Man behöver inte bygga en motorväg. En annan fara, när E 6 och ScanLink skall sättas i gång, är också att detta område blir överhettat på vägprojekt. Då har heller inte 45-an och 44-an någon chans att kunna sättas i gång. Det är också någonting som gör att vi tycker att det är en felprioritering när man plötsligt säger att nu bygger vi ut E 6 i den här standarden — när 44-an och 45-an har varit omtalade i många år före detta projekt. Det är alltså en felprioritering som sker. Herr talman! Jag yrkar slutligen bifall till motionerna 236, 298 och 408.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 11 tas upp två mycket viktiga socialpolitiska frågor, nämligen inriktningen av handikappolitiken och äldreomsorgen. I fråga om handikappolitiken kan man med tillfredsställelse konstatera att det i utskottet finns en bred majoritet för ställningstagandena i dessa frågor. grammet och likaså om olikheterna i skilda kommuner när det gäller ambitionen att genomföra detta program. Utskottet förutsätter att vi skall få en sådan redovisning till nästa riksmöte. En annan viktig markering som utskottet gör gäller samordningen av de synskadades rehabilitering. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen ett tillkännagivande på denna punkt. När det sedan gäller de äldre vet vi alla att det är den äldre generationen som har byggt upp vårt välstånd och vår välfärd. De äldre har arbetat och levt utifrån ansvar för sig själva och de sina. De har varit vana att själva forma sin tillvaro inom ramen för sina tillgångar och önskemål. Det är också utifrån den ambitionen som de har skapat grunden för den välfärd som skall ge trygghet inför ålderdomen. Det är givetvis därför angeläget att vi bygger upp hela äldreomsorgen med ambitionen att känna respekt för de insatser som tidigare generationer har gjort. Det kräver också respekt för den integritet som alltid måste finnas med isamband med vårdprogram och diskussioner om vårdoch omsorgsinsatser i olika sammanhang. Detta gäller inte minst äldreomsorgen och äldrevården. Äldreomsorgen måste formas med respekt och ansvar för de enskilda människornas egna önskemål och deras krav på integritet. Det har skett en ganska klar förändring av inriktningen när det gäller äldreomsorgen. Från moderat sida hälsar vi den förändringen med tillfredsställelse. Vi har länge arbetat för att de äldre skall kunna bo kvar hemma och att man skall ordna vården och omsorgen på ett sådant sätt att man som gammal kan bo hemma så länge man själv vill. För att detta skall lyckas och fungera på ett riktigt sätt och för att tryggheten skall kunna ges en riktig utformning krävs att vi har en väl fungerande hemtjänst, och för att få det krävs att de som arbetar i hemtjänsten också är utbildade för sitt arbete och för sin verksamhet så att de har möjligheter att ge den omsorg och den vård som behövs i olika sammanhang. Detta gäller inte minst förändringen i samband med utslussningen och sektoriseringen inom psykiatrin, där också de äldre människorna kommer in i olika sammanhang just vid en sådan förändring. Men det är inte bara hemtjänsten som måste fungera utan även sjukvården och inte minst den kvalificerade sjukvården. Om inte den nära kvalificerade sjukvården fungerar, kan heller inte ambitionen att de gamla skall kunna bo kvar hemma så länge som möjligt förverkligas. Från moderat sida poängterade vi detta i samband med att vi fattade beslut om HS 90-reformen. Vi framhöll att om vi skall klara av köerna när det gäller höftledsoch starroperationer och andra sådana sjukdomstillstånd är det nödvändigt att vi har en väl fungerande kvalificerad sjukvård. Då pekade vi bl.a. på att det måste finnas en balans mellan den kvalificerade slutna vården och den öppna primärvården. Jag vill än en gång understryka behovet av att verkligen klara av dessa viktiga frågeställningar. Det får inte vara så i vårt välfärdssamhälle att de gamla skall behöva vänta i åratal på höftledseller starroperationer. Detta är sannerligen inget bevis på svensk välfärd. När man inte orkar och inte vill bo hemma längre därför att man upplever den boendeformen som otrygg, anser vi moderater att det är självklart att man skall ha rätt till en mera kvalificerad omsorg. Även här måste det finnas alternativ. Det finns nu tendenser att enbart satsa på servicehus med enskilt boende. Vi menar att servicehusen är bra för många gamla. Det är många som trivs och många som kommer att trivas i den formen av boende även i framtiden. Men här måste finnas alternativ, t.ex. servicehus med helinackordering och med modell från de gamla ålderdomshemmen. Vi slår nu inte vakt om de gamla ålderdomshemmens små kyffen till bostadsrum. Givetvis måste de gamla ålderdomshemmen saneras och förbättras, men den formen av omsorg och boende får inte slås ut. Vi vet att många gamla önskar att få bo kvar inom ramen för just den formen av boende och omsorg. Vi menar också att det finns ganska stora resurser inom den enskilda vården. I samband med den förändring som sker av olika vårdformer, både öppna och slutna, vet vi att här finns resurser som vi kan ta till vara för att klara också valfrihetsbehovet för de gamla, och detta framhåller vi i olika sammanhang. Jag vill också ta upp de speciella behov som särskilt utsatta grupper av äldre har. Jag tänker då framför allt på de senildementa, de gamla som lider av svår senilitet. Här finns risk för en alltför långtgående integreringstanke. Jag kan relatera till långvårdsavdelningen i mitt eget län, där t.ex. den gamla lantbrukarhustrun hamnar på en långvårdsavdelning, givetvis tvingad beroende på att denna omsorgsform är nödvändig för henne. Hon finner sig till rätta där. Men inom ramen för integreringen kommer sedan också mycket svårt senildementa patienter till samma avdelning. Detta kommer att innebära väldigt stora påfrestningar för de patienter som är mentalt friska. Det innebär i många fall också svåra påfrestningar för personalen. Jag tycker att dessa situationer visar att vi måste ta individuell hänsyn. Det är ju inte alls säkert att de som lider av svår senilitet heller får den adekvata vården inom ramen för en långtgående integrering, utan här gäller det verkligen att anpassa vårdformerna utifrån de vårdbehov som finns och utifrån hänsyn till de enskilda människor som måste vistas inom äldreomsorgen och inom långvården som sådan. Jag vill i detta sammanhang också relatera till en artikel i Smålandsposten nyligen, där man pekar på just att de äldre som lider av senilitet ofta är en bortglömd grupp inom äldreomsorgen. Man redovisar vilken livssituation Maria, 77 år, har. Det heter att hon mår dåligt, beroende på att samhället inte möter hennes behov med en adekvat vård och omsorg. Det här visar hur nödvändigt det är just med en individrelaterad vård och omsorg när det gäller de äldre. Låt mig också mot bakgrund av detta rent ideologiskt säga, att om vi ser på äldreomsorgen i dag, om vi ser på hur de gamla människorna har det i vårt samhälle, får vi klart belägg för att kollektivismen som ideologi, som låt mig säga övergripande vårdauktoritet, inte stämmer med de gamla människornas önskemål. Det är i stället utifrån en mera individualiserad vårdinriktning som vi kan klara de mänskliga och sociala behoven för de äldre. Vi får inte låsa oss i kollektiva lösningar i olika sammanhang. Herr talman! Vem skall bestämma över äldreomsorgen? Det är en utomordentligt viktig fråga. Men, säger någon, har den frågan aktualitet i dag? Ja, frågan har en utomordentligt stor aktualitet inom ramen för svensk äldreomsorg i dag. Jag skulle vilja säga att det vilar en tung förmyndarmentalitet över äldreomsorgen i vårt land för närvarande. Det är bl.a. därför som vi från moderat sida under årets riksdag sagt: Öka de äldres valmöjligheter, valfrihet och självbestämmanderätt i skilda livssituationer! Vi kräver att valfrihet skall skrivas in i socialtjänstlagen, så att de gamla kan visa på ett stadgande i socialtjänstlagen som innebär: När jag behöver vård, då skall ni visa respekt för mina önskemål. Det är säkert bra att den som tas om hand inom äldreomsorg och långvård får ett eget rum. Men om det egna rummet har samma vitmenade väggar som fyrbäddsrummet eller tvåbäddsrummet, så är det inte fråga om någon särskilt revolutionerande social förändring. Det får inte vara så att man bara kan påverka det egna rummets vara eller inte vara. Från moderat sida säger vi att det egna rummet är viktigt och att vi ställer upp bakom den principen, men vi vill gå längre. Vi vill ta ett nytt steg in i trygghetssystemet för de gamla, och vi säger att man inte bara skall kunna påverka situationen när det gäller att få ett eget rum eller inte, utan man skall kunna påverka sin egen livsmiljö, sin egen vårdinriktning. När vi säger detta framför vi inte kritik mot de människor som arbetar inom äldreomsorg och långvård i dag. De gör utomordentligt fina arbetsinsatser. När vi vill ha alternativ på de gamlas egna villkor, är det inte detsamma som kritik mot dem som arbetar inom äldreomsorgen, utan tvärtom. De vårdformer som bedrivs i dag i kommunal eller landstingskommunal regi blir inte sämre, om det finns alternativ för de människor som söker alternativ. Personalen som arbetar inom kommunal eller landstingskommunal vård och omsorg i dag får det inte sämre, om man skapar alternativ, där de kan få andra arbetsgivare eller rent av kan bli sina egna genom att själva starta och driva vårdverksamhet i olika sammanhang. Inriktningen blir heller inte lidande på en sådan utformning av äldreomsorgen. Herr talman! Från moderat sida beklagar vi utskottsmajoritetens negativism när det gäller vårt radikala förslag om ökade möjligheter för de gamla att påverka sin egen situation. Jag vill läsa ur betänkandet, s. 5, där utskottet skriver om socialtjänstlagen: ”Enligt socialtjänstlagen skall socialnämnden verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt och att ha en aktiv och meningsfull tillvaro med andra. Socialnämnden skall också verka för att äldre människor får goda bostäder och ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Servicehus skall inrättas för äldre med behov av särskilt stöd.” Här står det om myndigheternas, politikernas och kommunernas skyldighet. Man skall ställa upp på det ena eller andra sättet. Men vad som fattas här är den självklarheten att den som skall ta emot vården också skall kunna bestämma i större utsträckning. Det är det vi har krävt och det är vad utskottsmajoriteten säger nej till. Utskottsmajoritetens motiv för avslag är inte särskilt upplyftande läsning. Jag citerar några rader på s. 15 i utskottsbetänkandet: ”I vilka former och genom vilken vårdhuvudman vård skall erbjudas måste emellertid avgöras av de för vården ytterst ansvariga kommunala huvudmän nen. Därtill kommer att uppfattningarna ofta kan gå starkt isär när det gäller vad som skall anses vara en god vård och därmed även när det gäller bedömningen av vad som är skälig kostnad. —- bör vidare starka skäl föreligga för att införa regleringar som innebär ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Utskottet anser inte att sådana skäl föreligger i nu aktuellt hänseende.” Vad säger man här? Jo, man säger att formerna för hur vård skall bedrivas och vem som skall vara huvudman för vården skall bestämmas av de kommunala huvudmännen. Detta är det viktiga. Formerna för vården och huvudmännen skall kommunalpolitikerna bestämma om. För oss moderater är det självklart att de gamla själva skall bestämma om formerna för vården och huvudmännen. Sedan säger man att uppfattningarna går isär när det gäller vad som är god vård. Ja, tacka för det! Det är nu så en gång för alla, ärade kammarledamöter, att vi är olika som människor. De uppfattningar som vi som finns i denna kammare, valda av Sveriges folk, har går isär om väldigt mycket, om vad som är bra livskvalitet osv. Är det då underligt om uppfattningarna går isär när det gäller de gamlas syn på vilken vård och omsorg som är bra och riktig för dem själva? Det är självklart att uppfattningarna går isär. Det är just detta som vi moderater tar som intäkt för att skapa valfrihet i äldreomsorgen, under det att utskottsmajoriteten tar detta som intäkt för att inte skapa valfrihet i äldreomsorgen. Vidare sägs, att det som vi föreslår dessutom innebär ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Vi moderater anser att det är just den formen av ingrepp i kommunal självstyrelse som är rimlig och berättigad — därför att de ingreppen sker till förmån för de enskilda människornas önskemål. Jag vill till sist citera ytterligare ett par rader i utskottsbetänkandet: ”Utskottet anser att det skulle föra alltför långt att ge den enskilde en allmän rätt att kräva vissa insatser utan hänsynstagande till kommunens planering och möjligheter.” Detta visar återigen hur man sitter fast i det gamla förmyndartänkandet. Herr talman! Vi moderater menar att inom ramen för de anslag som kommuner och landsting anvisar för äldreomsorgen skall de gamla själva kunna bestämma vilken vård de vill ha. När det gäller behovsbedömning måste givetvis en bedömning utförd av läkare och vårdpersonal, dvs. den behovsbedömning som nu sker i kommunal regi, komma in i bilden. Kostnaderna och kostnadsramen är också ett argument för utskottet att avstyrka vårt förslag, men vi säger klart ifrån att den kostnad som kommunen har för motsvarande vård givetvis måste vara taket, även för alternativen. Därmed faller utskottsmajoritetens hela kostnadsresonemang i detta sammanhang. Herr talman! Vi kommer igen från moderaterna när det gäller att ta detta viktiga nya steg in i välfärden för de gamla, ett steg som innebär att de själva får möjlighet att påverka sin livssituation ungefär på samma sätt som de har haft möjlighet att påverka sin situation under sin aktiva tid. De gamla människorna i vårt land är värda den möjligheten. Herr talman! Jag ber att med detta få yrka bifall till reservationerna 1, 2,3 och 5, som är fogade till utskottets betänkande.
Herr talman! Jag är inte talesman för utskottet. Det är en annan av utskottsledamöterna, som kommer upp i debatten senare. Men när jag har lyssnat till Göte Jonsson måste jag säga att jag inte känner igen den bild han har målat upp av åldringsvården i dag. Jag har rest ganska mycket i detta land. Jag har besökt många ålderdomshem och servicehus, och jag har talat med väldigt många åldringar. Men jag anser inte att de upplever sin situation på det sätt som Göte Jonsson här vill göra gällande. Det är ju ändå så, Göte Jonsson, att kommunerna har det yttersta ansvaret för åldringsvården och för omsorgen om äldre handikappade. När det gäller inflytande på planeringen kan jag ge ett exempel. Vi har i min egen kommun för närvarande i gång byggandet av ett servicehus, där det skall bli dygnet-runt-service. Vilka är det då som har varit med och fått diskutera och lägga synpunkter på detta? Jo, pensionärsföreningarna, företrädare för dem som kanske så småningom får behov av just dessa vårdformer. Den dagen då man behöver vård kanske man inte har samma möjlighet att påverka. Sedan vill jag ta upp en sak till, Göte Jonsson. Åldringsvården kostar pengar, och det skall vi ha klart för oss när vi diskuterar ekonomin i kommunerna och landstingen. Skall vi bjuda den bästa vården, som vi vill göra, skall vi komma ihåg det när vi diskuterar kommunalskatter och landstingsskatter. Det betänkande vi nu behandlar gäller omsorg om äldre och handikappade. Det är en fråga som berör väldigt många grupper. Vad det gäller är vilka lagar och anvisningar som skall reglera vården och vilken utveckling vi vill ha; en utveckling pågår ju ständigt. Vi måste se till att bestämmelserna inte hindrar utvecklingen — reglerna måste ge utrymme för anpassning till de behov som finns och de förhållanden som råder inom olika områden. Jag delar helt Göte Jonssons uppfattning att det gäller att se till att vården blir anpassad efter behoven och förhållandena. Den bästa vården bygger man inte upp på samma sätt i en storstad och i mindre samhällen ute på landsbygden. Man måste hela tiden kunna anpassa vården till förhållandena, och då får vi inte ha regler som hindrar detta. Av det skälet står vi bakom reservation 1, som gäller bidragen till vården. Utskottet skrev 1985 — det är citerat i betänkandet: ”Enligt utskottets mening bör det även — — — i fortsättningen finnas en boendeform som ligger mellan å ena sidan eget boende/servicehusboende och å andra sidan vård inom långvården.” Det är viktigt att de tankarna verkligen får genomslagskraft i verkligheten. Jag ber, herr talman, att i det sammanhanget få yrka bifall till reservationen. När det gäller hemsjukvården, som ju är en fråga som diskuteras i betänkandet, skulle jag, trots att statsrådet inte är här i dag, vilja ställa en fråga som gäller anhörigvårdskommitténs betänkande, som kom 1983. Det har varit ute på remiss, och det bereds, har vi fått veta, i departementet. Det skulle vara bra att få veta när det kommer en proposition som grundar sig på utredningens betänkande. Det är en mycket viktig del i arbetet för en vårdform som många tycker är behövlig och som många vill ha. Ett antal ledamöter från centern har i motion S0218 tagit upp handikappfrågorna. Ett avsnitt i den motionen gäller samordning av bilstödet och anslaget till färdtjänsten. Vi menar att kostnaderna för färdtjänsten och bilstödet bör vägas mot varandra. Även de som inte har arbete men bor så att de inte har kollektiva färdmedel på nära håll bör kunna få möjlighet att utnyttja bilstödet. Vi har nu fått veta att regeringen har tillsatt en utredningsman. Därför har vi inte följt upp motionen med något yrkande. Vi bara hoppas att det kommer att ge resultat, att utredningsmannen skyndar på och lägger fram ett positivt och bra förslag. Vi hade också ett yrkande om att i en utredning pröva möjligheterna till och formerna för en ombudsmannaverksamhet för handikappade. Utskottet har med anledning av yrkandet sagt att det inte nu finns skäl för riksdagen att ta ett initiativ på det området. Det finns ett starkt stöd från handikapporganisationerna och en stark opinion för det kravet. Men vi har ställt oss bakom denna utskottets skrivning och avvaktar. Herr talman! Med det här sagda ber jag att än en gång få yrka bifall till reservation nr 1 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag och säkerligen även andra riksdagsledamöter får ibland brev från en kvinna i Motala. Hon ställer gång på gång en besvärande fråga: Varför skall en handikappad betala för att i sitt hem få maten i sig, sköta sin personliga hygien, klä av och på sig, förflytta sig och få andra helt livsnödvändiga behov tillgodosedda? Om man godkänner svaret, att samhället inte har råd att utan avgifter ge hemtjänst åt handikappade efter behov, inställer sig i alla fall några följdfrågor: Varför skall dessa sociala hemtjänster medföra så stora skillnader i kostnad för den enskilde från kommun till kommun? Varför skall avgiften vara satt så att man får betala mera för servicen ju mer handikappad man är? De här frågorna, som denna handikappade kvinna i Motala har ställt och som jag delvis har följt upp i vår motion om socialtjänsten, får inget svar i utskottets betänkande. De tas inte ens upp till diskussion. Villkoren för färdtjänst varierar också mycket i landet. Riksdagen har i samband med beslutet om socialtjänstlagen uttalat att avgifterna för färdtjänsten för den enskilde skall överensstämma med avgifterna för kollektiva färdmedel. Men bara en bråkdel av kommunerna följer detta. I över 90 76 av kommunerna är avgifterna avsevärt högre för den färdtjänstberättigade. Många kommuner tillämpar systemet att den färdtjänstberättigade får betala i förhållande till resans längd. För den som bor i glesbygd och är färdtjänstberättigad blir det mycket dyrare att använda sig av den servicen än det blir för den som exempelvis bor här i Helsingforss län. Skillnaden i kvalitet och i avgifternas storlek mellan kommunernas hemtjänst och färdtjänst beror på att kommunerna själva har det avgörande inflytandet över dessa verksamheter. Utskottet konstaterar bara detta faktum. Dessutom talar man om att vpk har ställt samma krav i många år, och utskottet har alltid avstyrkt dem. Nu avstyrker utskottet våra krav ytterligare en gång. Skillnaderna i kommunernas avgifter för hemtjänst och färdtjänst är inte små, utan de måste betecknas som uppenbara orättvisor. Då måste väl ändå slutsatsen bli att det kommunala självstyret inte fungerar tillfredsställande, och då måste staten ta sitt ansvar för hur kommunerna utformar sina handikappomsorger. Enligt vår mening, vilket vi också uttrycker i vår reservation, bör riksdagen ge regeringen i uppdrag att utforma statsbidragsregler för kommunernas hemtjänst och färdtjänst, regler som medför att kommunerna måste uppfylla både kvalitetskrav och krav på rättvisa avgifter över hela landet. Som jag ser det finns det knappast någon annan väg att gå än att genom statsbidragen styra kommunernas verksamheter på dessa områden. HCK har i en utredning kartlagt hur kommunerna lever upp till socialtjänstlagens 21 §. Det är den paragraf som beskriver kommunernas speciella ansvar för människor med handikapp. Den här rapporten är knappast en uppbygglig läsning. Kommunerna lever inte alls upp till de uttalanden riksdagen gjorde då socialtjänstlagen antogs. En första förutsättning för att en lag som skall garantera medborgarna vissa rättigheter skall fungera är givetvis att de som är berörda av lagen känner till dess innehåll. Annars kan det inte fungera. 50 av landets kommuner har inte brytt sig om att ge någon som helst information till de handikappade kommuninvånarna om lagens innehåll. Endast tre kommuner har utarbetat en lättläst information om socialtjänstlagen till psykiskt utvecklingsstörda. Kommunerna följer alltså inte vad som har lagfästs i tredje och femte paragraferna. 151 av landets 284 kommuner har inte bedrivit någon uppsökande verksamhet bland handikappade, och hälften av landets kommuner har inte undersökt hur många handikappade som bor i den egna kommunen. Det säger sig självt att om kommunen inte ens vet hur många av dess invånare som har rätt till omsorger enligt 21 § eller känner till deras behov, finns det heller ingen möjlighet att planera några insatser. Genom 21 § i socialtjänstlagen åläggs kommunerna att medverka till att handikappade bereds meningsfull sysselsättning. Det är inte fråga om att ta över statens ansvar för arbetsmarknaden på det här området, men det är fastslaget att kommunerna skall medverka till att handikappade bereds meningsfull sysselsättning. Bara 11 av landets kommuner har försökt fullfölja detta åläggande genom att upprätta särskilda sysselsättningsprogram med inriktning på handikappade. Det är klart att det finns många förklaringar till kommunernas bristande handikappinsatser. Att socialtjänstlagen är en ramlag är en del av förklaringen. Redan när lagen antogs, uttalade vi från vpk:s sida farhågor för att den ekonomiska utvecklingen i kommunerna skulle få en större betydelse för insatserna på handikappområdet än behovet av insatser. En ramlag kan alltid användas så att en omsorgsideologi som passar till resurserna blir gällande i stället för att ideologin får de resurser som behövs. Den största bristen i nuvarande ramlagstiftning är att målen är så allmänt hållna. Det finns heller inga tidsperspektiv i lagen. Därmed kan man inte göra några avstämningar och se huruvida kommunerna har levt upp till de krav som ställs på dem. Framför allt är det så mycket svårare att utkräva ett ansvar när det brister. Därför anser vi från vpk att det behövs ett tillägg till 21 § med innebörden att kommunerna åläggs skyldighet att upprätta program inom särskilda handikappområden. För att programmen skall få en lagfäst giltighet bör de fastställas av tillsynsmyndigheten för socialtjänstlagen, dvs. socialstyrelsen. Utskottet avvisar det yrkandet med hänvisning till att följden blir en långtgående kontroll och reglering. I dag har kommunerna en lagfäst skyldighet att utarbeta program för bostadsförsörjning och för barnomsorg. Om det inte fanns någon sådan skyldighet, tror jag att det skulle se ut likadant här i kommunerna som inom handikappområdet. Bara i undantagsfall skulle kommunerna upprätta sådana program. Därför är det enligt vår mening ett rimligt krav att kommunerna åläggs skyldighet, precis som när det gäller bostadsförsörjning och barnomsorg, att utarbeta program inom handikappområdet. Utredningen som HCK har gjort — den kom förresten nu i år — visar också att de kommuner som verkligen har gjort särskilda handikapprogram också har en bättre handikappomsorg än vad andra kommuner har. Om man utarbetar program, får det också en styrande inriktning på verksamheten. En annan orsak till kommunernas bristande omsorger och planering inom handikappområdet är att man saknar kunskap och erfarenhet på området. Över hälften av kommunerna har inte haft någon utbildning i handikappfrågor vare sig för tjänstemän eller för förtroendemän. Om man saknar kunskaper, man må vara tjänsteman eller förtroendevald, har man också svårt att engagera sig i frågorna, att se var det brister och vad man eventuellt vill lägga fram för förslag. Den utredning som HCK har gjort visar att inte ens hälften av landets kommuner har planer på att vidta några åtgärder för att handikappade skall få en meningsfull sysselsättning, dvs. vad kommunerna är ålagda att göra enligt 21 §. Detta måste tyda på att man i många kommuner inte ens känner till innebörden av 21 8. Vi anser att — i likhet med de utvecklingsbidrag som staten betalar till utvecklingsinsatser inom social hemtjänst och barnomsorg — ett särskilt utvecklingsbidrag bör anslås till kommunerna för sysselsättningsskapande åtgärder för handikappade. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4, 7, 8 och 9 vid detta betänkande.

Herr talman! Jag kommer i mitt anförande att ta upp omsorgen om de äldre samt färdtjänsten och de reservationer som är fogade till socialutskottets betänkande 11 i dessa delar. Gunnar Ström kommer att ta upp omsorgen om de handikappade. Utskottet tillstyrker i betänkandet regeringens förslag när det gäller anvisning av medel till omsorg om äldre och bidrag till färdtjänsten. Enligt socialtjänstlagen skall socialnämnden verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt och att ha en aktiv och meningsfull tillvaro tillsammans med andra. Socialnämnden skall också verka för att äldre människor får goda bostäder och ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Servicehus skall finnas för äldre med behov av särskilt stöd. Det är socialstyrelsen som har tillsynsansvaret, och styrelsen utfärdar allmänna råd till ledning för tillämpningen av lagen. Under april månad i år beräknas socialstyrelsen ge ut allmänna råd om en samordnad äldreomsorg. Herr talman! När det gäller inriktningen av äldreomsorgen råder det nu liksom tidigare enighet i utskottet utifrån intentionerna i socialtjänstlagen. Men jag måste säga att jag blev något konfunderad när jag hörde Göte Jonssons anförande.

Jag tycker att den situation som Göte Jonsson beskrev absolut inte stämmer överens med min uppfattning om svensk äldreomsorg. Herr talman! Jag tänker nu övergå till att kommentera de reservationer som är fogade till betänkandet. I reservation 1, som är gemensam för moderaterna, folkpartiet och centern, tas frågan om statsbidragen till de kommunala ålderdomshemmen upp. Man anser att de statliga bidragen bör få en sådan utformning att flexibla lösningar tillåts oberoende av anslagsramarnas storlek. Utskottet behandlade flera yrkanden om statsbidrag till ålderdomshem i samband med förslagen i förra årets budgetproposition. Utskottet avstyrkte vid den tidpunkten en utvidgning av statsbidraget till social hemhjälp. Vad utskottet då anförde gäller även nu, nämligen att strävan bör vara att man inom ett servicehus skall kunna erbjuda omsorgsformer anpassade till de boendes behov och önskemål. Det är viktigt att de äldre kan bo kvar inom ett och samma servicehus och få en utökad omsorg när behovet så påkallar. På så sätt kan servicehusen på sikt också bli ett lämpligt vårdalternativ mellan å ena sidan eget boende och å andra sidan långtidssjukvården. Men det kan naturligtvis under en övergångstid finnas behov av anläggningar med helinackordering och tillsyn av samma slag som på ålderdomshemmen. Det föreligger dock inga hinder för kommunerna att använda statsbidraget för social hemhjälp till att förbättra ålderdomshemmen så länge dessa finns kvar. Beträffande bostadslånegivning till ålderdomshem togs frågan upp vid samma tidpunkt i ett yttrande till bostadsutskottet. Socialutskottet framhöll då att det även fortsättningsvis bör finnas en boendeform mellan eget boende/servicehusboende och långtidssjukvården. Men, menade utskottet, ett sådant boende kräver en god boendestandard, som tillgodoser de äldres anspråk på frihet och integritet. Man gav också exempel på vad en sådan boendestandard borde omfatta. I dessa fall skulle bostadslån kunna utgå både när det gäller nybyggnad och när det gäller omoch tillbyggnad av ett befintligt ålderdomshem. Herr talman! Utskottet har inte funnit anledning att ändra uppfattning i dessa frågor sedan tidigare behandling av ärendet. Det pågår också ett omfattande arbete med att förbättra boendeförhållandena för äldre. Vidare kan nämnas att äldreberedningen beräknas överlämna sitt huvudbetänkande med förslag till riktlinjer för äldreomsorgen under 1986. Med det anförda yrkar jag avslag på reservation 1. I reservation 2 anser moderaterna att man måste vara försiktig med att avveckla platser inom institutionsvården innan det byggts upp tillräckliga resurser i den öppna vården. Enligt utskottet måste utgångspunkten vara att de äldre skall kunna känna trygghet i sitt boende och få den omsorg som behövs. Med den inriktningen måste det främst ske en fortsatt utbyggnad av hemsjukvård och social hemtjänst. Det krävs naturligtvis också vid behov tillgång till akutvård. På så sätt ger man möjlighet till fler äldre att bo kvar i egen bostad, och man skapar också möjligheter för dem som vistas på institution att få ett eget boende ute i samhället. Men utskottet säger samtidigt att det alltid måste finnas resurser i den öppna vården innan den slutna vården kan avhända sig sitt ansvar. Med andra ord måste man vara uppmärksam på utvecklingen, så att avvecklingen av institutionsplatser inte går för snabbt. Därmed yrkar jag avslag på reservation 2. I reservation 3 skriver moderaterna och folkpartiet att avgifterna för hemtjänsten bör vara enhetliga oavsett inkomst. Utskottet har vid flera tillfällen behandlat kommunala taxor för bl.a. den sociala hemhjälpen. Utskottet har dock konstaterat att utformningen av taxorna ligger inom ramen för den kommunala självstyrelsen. Som vägledning har kommunerna allmänna rekommendationer från Kommunförbundet. Det är riktigt att skillnaderna är stora mellan kommunerna, och enligt utskottet borde kommunerna i större utsträckning än vad som nu är fallet följa Kommunförbundets rekommendationer för att därigenom skapa större enhetlighet. Utskottet förutsätter att regeringen uppmärksammar frågan i samband med sina överväganden med anledning av rapporten från statens handikappråd. Därmed yrkar jag avslag på reservation 3. I reservation 4 från vpk föreslås ändringar i nuvarande statsbidragsregler, så att staten kan ställa grundläggande kvalitetskrav på hemtjänsten som villkor för bidrag. När nuvarande statsbidragssystem för social hemhjälp infördes var syftet bl.a. att ge kommunerna större frihet i valet av serviceform för äldre och handikappade. Detta principiella ställningstagande är utskottet inte berett att frångå, varför jag yrkar avslag på reservation 4. I reservation 5 skriver moderaterna att den enskilde skall kunna välja mellan olika alternativ i fråga om service, vård och boende. De anser att de nuvarande reglerna missgynnar den alternativa äldreomsorgen. Moderaterna hemställer att valfrihet och hänsyn till den enskildes önskemål skall skrivas in i biståndsparagrafen i socialtjänstlagen. Enligt utskottet ger nuvarande lagstiftning ett visst utrymme för den enskilde att begära vård i enskild regi. Om man skulle införa en allmän rätt för den enskilde att kräva vissa insatser, skulle det enligt utskottets bedömning innebära svårigheter i kommunens planering och möjligheter. Däremot anser utskottet att det är viktigt att de äldre får ökad möjlighet att själva påverka sin situation. Utskottsmajoriteten menar att detta ligger i linje med socialtjänstlagen och att det därför inte fordras någon lagändring. När Göte Jonsson tog upp den här biten i sitt anförande bortsåg han, enligt min mening, från vad som var utgångspunkten i moderaternas reservation, nämligen att moderaterna vill få en ändring av socialtjänstlagen till stånd. Prot. 1985/86:112 Enligt utskottsmajoriteten finns det inte någon anledning härtill i dag. Socialberedningens uppföljning när det gäller socialtjänstlagen får väl i så fall visa om det finns ett behov av förtydligande av bestämmelserna. Därmed yrkar jag avslag på reservation 5. I reservation 6 framhåller folkpartiet att det krävs snara förbättringar av färdtjänsten, och man vill att socialstyrelsen skall verka för att färdtjänsten görs länsomfattande och för att den skall få samma service som kollektivtrafiken. Utskottet är också av den uppfattningen att en utbyggd och väl fungerande färdtjänst är av betydelse för att äldre och handikappade skall kunna delta i samhällslivet och ha kontakt med släkt och vänner. Enligt socialtjänstlagen har kommunerna en skyldighet att verka i den riktningen. Men när det gäller utformningen av färdtjänsten och avvägningen mot andra uppgifter ankommer det på resp. kommun att avgöra detta. Nu pågår det ett omfattande arbete på det här området. Socialberedningen kommer i uppföljningen av socialtjänstreformen bl.a. att behandla olika frågor om handikappomsorgen. Kommunförbundet arbetar med en skrift som skall innehålla underlag för den framtida utvecklingen av färdtjänsten, och inom socialdepartementet övervägs också denna fråga i samband med statens handikappråds rapport. Herr talman! Enligt utskottet bör detta arbete avvaktas. Därmed yrkar jag avslag på reservation 6. Vpk begär i reservation 7 förändringar av nuvarande statsbidragsregler för färdtjänst så att staten kan ställa grundläggande kvalitetskrav på färdtjänsten som villkor för att bidrag skall utgå. Det är riktigt att likalydande krav har framförts av vpk tidigare när det gäller social hemhjälp. Vi finner i utskottet att det inte har kommit fram några ytterligare argument som skulle innebära att man på det här sättet från statens sida bör ställa upp detaljerade villkor för kommunerna. Därmed yrkar jag avslag på reservation 7. Till sist, herr talman, vill jag yrka bifall till socialutskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag har stor respekt för Aina Westins ambitioner i de frågor som vi nu diskuterar. Vad jag emellertid vill påpeka här är den skillnad som vi markerar från moderat sida när det gäller förändringen av socialtjänstlagen. Det är riktigt att det har rått ganska bred enighet när det gäller inriktningen av uppbyggandet av äldreomsorgen och åldringsvården totalt sett. Men detta innebär ju inte att vi får stanna där vi befinner oss för närvarande. Vi måste ständigt försöka förbättra situationen för de äldre — och på de äldres egna villkor. Aina Westin sade här att det egentligen inte finns någon anledning att yrka på den här förändringen. Jag tycker att utskottsmajoriteten klart visar på behovet av förändring. Tag som exempel den judiska kvinna som var tvungen att gå ända upp till regeringsrätten för att få sin önskan uppfylld, att få vistas på ett hem för äldre utifrån sina egna önskemål. Regeringen biföll hennes önskan. Enligt den moderata reservationen hade aldrig denna judiska kvinna behövt gå till regeringsrätten. Vad vi föreslår är nämligen något av en omvänd bevisföring. Det skulle vara självklart för denna kvinna och alla andra äldre i vårt land att själva kunna välja den vårdform som passar dem bäst. Givetvis måste det ske inom de totala anslagsramar som kommunerna anger. Vi har aldrig ifrågasatt detta. Men vi vill att inriktningen och möjligheterna att välja skall skrivas in i socialtjänstlagen. Som det nu är skall man vara tvungen att gå ända till regeringen för att kunna få det boende och den omsorg man själv önskar när man blir gammal. Medge, Aina Westin, att detta inte är något bra system för den svenska välfärden och för de äldre i vårt land! När det gäller kostnaden blir det faktiskt inte dyrare med vårt förslag. Vi utgår från de kostnadsramar som samhället avsätter i dag för äldreomsorgen. Men inom de ramarna skall man kunna välja. Då vet vi av erfarenhet att det i de allra flesta fall är så, att de alternativa vårdformerna på olika områden är billigare per enhet än den offentliga allmänna vården. Även ur den synpunkten har alltså vårt förslag stora fördelar i förhållande till utskottsmajoritetens förslag. Med anledning av detta vidhåller jag givetvis mitt yrkande om bifall till reservation 5. Beträffande ålderdomshemmen, den sociala hemtjänsten, statsbidragen och institutionsvården kommer senare talare från vårt parti att argumentera för våra reservationer.

Herr talman! Om syftet med det gällande statsbidragssystemet var att ge kommunerna frihet att utforma sin handikappservice, är socialdemokraterna då nöjda med den nuvarande ordningen? Har inte socialdemokraterna, eller de borgerliga i utskottsmajoriteten, något att invända mot att det kan kosta så olika att använda färdtjänst beroende på var man bor? Nöjer ni er med att konstatera att det kostar mycket mer om man är handikappad och råkar bo i glesbygd än om man bort.ex. här i Helsingfors? Bryr ni er inte om att försöka påverka kommunerna till en förändring? Om nu socialdemokraterna anser att den rådande ordningen, med de stora skillnaderna i avgifter inom både hemtjänst och färdtjänst, inte kan bestå, finns det i så fall någon annan väg att gå än genom statsbidragen för att påverka kommunerna till en ändring? Såvitt jag förstår är statsbidragen det enda styrmedel som staten förfogar över. Om staten ger kommunerna pengar för ett visst syfte är det väl inte orimligt att staten också bryr sig om och har synpunkter på hur kommunerna använder dessa pengar. Det är inget obefogat krav. Jag kan dra en parallell. Jag har nyligen haft en debatt med socialministern om de kommunala bostadstilläggen, som också tillhör kommunernas självbestämmandeområde och därmed är mycket olika över landet. Socialministern sträckte sig på den punkten i alla fall så långt att hon uttalade att nuvarande förhållanden är otillfredsställande. Hon lovade också att man inom departementet skulle studera vad man kunde göra åt saken.

Herr talman! Om jag inte fattade fel sade Aina Westin: Så länge ålderdomshemmen finns kvar kan anslaget till hemsamaritverksamheten användas till personalkostnader. Det noterar jag tacksamt. Men hur blir det i den kommande verksamheten? Det sker ju förändringar. När de nuvarande ålderdomshemmen har renoverats kommer de inte att se ut som de tidigare har gjort, utan de blir mer lika servicehus. Många pensionärer har behov av dygnet-runt-servicen och finner en stor trygghet i denna. Det får inte vara så snäva gränser för statsbidragsgivningen att det kan hänga på en halv kvadratmeter om statsbidrag skall utgå. Vi har tidigare upplevt sådana gränser inom omsorgsverksamheten. I motionen och reservationen har vi framhållit att systemet måste vara så flexibelt att inte systemet hindrar en god utveckling av verksamheten.
Herr talman! När det gäller förändringar i socialtjänstlagen tar Göte Jonsson upp det exempel som också anges i betänkandet. Detta exempel, Göte Jonsson, visar ändå att den enskilde har möjlighet att påverka sin situation. Vi menar att det i dag finns sådana möjligheter inom socialtjänslagens ramar. Det är därför som vi inte ser någon anledning att förändra lagen. Utgångspunkten måste väl ändå vara, Göte Jonsson, att vi skall förbättra villkoren, så att vi i vårt land kan få en bra äldreomsorg för alla. Det tycker jag är det viktigaste. Jag vet inte om Margö Ingvardsson lyssnade dåligt på mig eller om hon har läst betänkandet dåligt. I betänkandet har vi nämligen uttalat att taxesättningen varierar mycket mellan kommunerna, vilket är olyckligt. Detta betyder att kommunerna i dessa avseenden inte följer Kommunförbundets rekommendationer. Om man följde dessa rekommendationer skulle taxorna vara mer enhetliga. Men jag sade också att man håller på att se över detta. Vi får se så småningom vad de olika arbetsgrupperna kommer fram till. Det är emellertid inte på det sättet att vi från socialdemokratiskt håll eller från utskottsmajoritetens sida tycker att allt är mycket bra. Det har jag aldrig sagt.

Herr talman! Aina Westin, det är just för att vi anser att vi skall ha en god äldreomsorg för alla som vi vill ha denna klara markering i socialtjänstlagen beträffande valfriheten. Aina Westin sade att hon har rest runt i landet och talat med många gamla som trivs inom ramen för de olika vårdformer som vi har i dag. Jag har också gjort det. Jag vet att många trivs. Men jag vet också att många inte trivs i den livssituation som de befinner sig i. Vi vill ge möjlighet för dem som inte trivs att trivas, på sina egna villkor. Aina Westin återkom till den kvinna om vilken kammarrätt och regeringsrätt fann, utifrån kvinnans speciella förhållanden — hon var judinna, levde enligt den judiska tron, hade judiska kontakter och hade sin egen bekantskapskrets — att det var skäligt att hon fick vistas på detta vårdhem. Men hur är det för äldre som inte befinner sig i samma situation? Varför skall deras förhållanden behöva prövas av kammarrätt och regeringsrätt? Vore det inte mer naturligt att denna judiska kvinna, som vi hänvisar till i betänkandet, och alla andra svenska åldringar finge välja utan att gå till kammarrätt och regeringsrätt? Det borde, som jag sade tidigare, i lagen krävas en omvänd bevisföring som gör den svage enskilde parten stark. Vi har en mycket splittrad bild när det gäller äldreomsorgen. Låt mig peka på ett annat exempel. En gammal kvinna från Nässjö, i mitt eget län, som hade vistats på ett enskilt vårdhem i grannlänet inom ramen för landstingets huvudmannaskap under 20 år, skulle helt plötsligt, enligt landstingets beslut, hem. Den gamla kvinnan var förtvivlad. Hela hennes sociala kontaktnät fanns i Järnforsen, i denna lilla ort, där hon var medlem i en frikyrkoförsamling och där hon hade sina goda vänner. Nu skulle hon hem, därför att landstinget bestämde det. Efter väldigt mycket ackorderande, tidningsskriverier och annat beslutade landstinget att göra ett undantag för denna kvinna, så att hon fick bo kvar på det enskilda vårdhemmet i Järnforsen. Hon kunde nu gå till Filadelfiakyrkan i vanlig ordning, och hon kunde leva som hon hade gjort i 20 år. Enligt vårt förslag, herr talman, skulle människor i sådana livssituationer ha lagen på sin sida. De skulle inte behöva gå över berg och djupa dalar för att hävda sin rätt. Det är detta som är skillnaden när det gäller vår markering i socialtjänstlagen.

Herr talman! Jag tycker att det var bra att Aina Westin nu klargjorde att det är oacceptabelt med skillnaderna i avgifter och kvalitet mellan de olika kommunernas hemtjänst och färdtjänst, för utskottet ger inte uttryck för sådana värderingar. Utskottet konstaterar visserligen att det föreligger olikheter men säger bara att detta beror på den kommunala självbestämmanderätten. När det gäller vår motion om färdtjänsten svarar utskottet på sju åtta rader och anger bara att utskottet vad gäller statsbidrag till färdtjänsten inte är berett att ställa sig bakom förslag om detaljerade villkor, avsedda att styra kommunernas beslut. Man kan ju undra hur det skall gå till att få kommunerna att ha enhetliga taxor, om man från statens sida inte är beredd att gå ut med direkta direktiv till kommunerna. Jag kan inte förstå att det kan gå till på annat sätt än att man låter statsbidragen vara styrande för verksamheten och att man utformar statsbidragsreglerna så att kommunerna, för att statsbidrag skall utgå, skall uppfylla rimliga krav när det gäller servicen, kvaliteten och vad det skall kosta för den enskilde. Vi väntar fortfarande på att få något slags bekräftelse från socialdemokraterna på att detta är en framkomlig väg.

Herr talman! Det kan väl ändå inte, Göte Jonsson, vara så förfärligt många människor som måste klaga och gå via kammarrätten för att få någon förändring till stånd. Väldigt många av sådana här fall måste kunna avgöras på det kommunala planet och där vederbörande bor. Målsättningen är vi överens om, att man måste ta hänsyn till de äldres egna uppfattningar och till deras integritet i det här fallet. Detta är vägledande, och därför behövs det icke någon förändring, anser vi, av socialtjänstlagen. Som jag sade tidigare ser socialberedningen över socialtjänstlagen och tittar alltså på om det behövs några förändringar. Vi får väl se vad socialberedningen kommer fram till vid uppföljningen av lagstiftningen. Till Margö Ingvardsson vill jag säga att vpk alltså vill beskära kommunernas självbestämmanderätt. Det vill icke vi socialdemokrater vara med om. Man måste kunna lösa de här frågorna på annat sätt. Det är naturligtvis inte bra att taxesättningen på många områden är så olika kommunerna emellan, men det pågår ett arbete och låt oss avvakta resultatet av det arbetet.
Herr talman! För ungefär 15 år sedan gjorde socialutskottet en studieresa till England. Jag tror att det i kammaren finns en eller annan vördnadsvärd åldring mer än jag som var med redan den gången och minns något av vad vi där fick se. Vi kom till ett geriatriskt sjukhus i London, och där blev vi bekanta med en gammal dam, närmare 80 år, som hette Mary. Hon hade kommit in någon månad tidigare med bruten lårbenshals och var även i övrigt ganska krasslig. Nu var benet läkt och Mary återställd till en för sin ålder god hälsa. Nu skulle hon hem. Men det var inte någonting som tillkom i en hastig vändning. Det är väl så — i varje fall var det så den gången — att det i England är mindre av vattentäta skott mellan sjukvård och socialtjänst än vad det är hos oss, och sjukhuset hade ett eget ansvar för hur det gick med Mary i fortsättningen. Hon bodde enskilt. Hon bodde t.o.m. ensam. Då åkte sjukhuset genom någon representant hem till Mary för att titta på hennes bostad och fann att hon nog behövde få den upprustad. Det blev en förhandling — hon skulle nämligen bestämma själv. Hon gick med på att få kolbrasan ersatt med elektrisk uppvärmning — det verkade bekvämt och bra. Men hon ville inte ha en larmknapp, för se Mary trodde inte på knappar. Men Mary berättade att hon hade en gammal väninna i ungefär samma ålder boende tvärs över i en inbyggd gård på ungefär samma höjd. Dessa två damer hade sedan länge utvecklat ett signalsystem med rullgardinerna. En läkare kom då från sjukhuset till väninnan, som hette Helen, för att försöka luska ut om hon var vid sådan vigör att hon kanske ännu något år kunde ge akt på Marys signaler med rullgardinen — och det kunde hon. Sedan återstod bara ett problem: man måste skaffa Mary en katt, eftersom hennes egen hade avgått med döden under Marys sjukdom. Hela sjukhuset var engagerat i en jakt runt London för att hitta en katt som skulle påminna om den Mary hade haft tidigare. Därefter åkte hon hem. Hur skulle vi i Sverige beskriva ett sådant fall, en sådan patient? Svaret kan man inhämta på s. 10 i socialutskottets betänkande nr 11. Två tredjedelar ned på denna sida återger man en statistik över hur många som under 1983 vårdades inom somatisk långtidssjukvård. Om jag läser rätt, var det 46 143 personer som vårdades på landstingens eller de landstingsfria kommunernas egna institutioner. Av dessa var det 10 800 eller drygt 20 26 som var ”klinikfärdiga”. Smaka litet på det ordet! De var klinikfärdiga. Tänk om vi hade sagt till Mary eller till hennes läkare, som hade det underbara namnet Helps, att det var skönt att se att Mary nu hade blivit klinikfärdig. De andra 80 procenten då, hur står det till med dem? Det framgår inte här, men det vet vi från tidigare tillfällen: de är för sin återstående livstid hemfallna åt terminalvård. Det är de två alternativen. Terminalvård, som låter som någonting datastyrt men som inte alls har den betydelsen, innebär bara att man har kommit till livets slutstation. Antingen är man föremål för terminalvård eller så är man klinikfärdig. Jag har förmånen att bo inom ett landstingsområde som intar en hedrande placering bland landsting i Sverige som har den bäst utbyggda långtidssjukvården. Jag bor dessutom i en kommun som även den har det väl ställt med socialtjänst, omsorg o. d. Likväl känner jag igen Göte Jonssons teckning av svensk äldreomsorg. Även om inte Rune Gustavsson och Aina Westin gör det, så känner jag igen det från det ovanligt gynnade område där jag bor. Sådant händer alltså i dag. Nu är det så att vi i riksdagen har våra arbetsrutiner och vår ärendeuppdelning, som ibland gör det svårt att få diskutera ett samhällsproblem i hela dess vidd och i alla dess sammanhang. Vi har från moderat håll till årets riksmöte i en motion tagit upp problemet med institutionsvård och vård i eget, enskilt boende. Vi har pekat på att man inte bara i de fall som här behandlas — äldrevård och i viss mån handikappomsorg — utan också när det gäller psykiatrisk vård, omsorgsvård av förståndshandikappade samt när det gäller boende och vård av missbrukare och andra utslagna över hela fältet har samma problem. En sorts ideologisk pendel, en vårdpendel, har svängt till en ytterlighet som gör att allting för närvarande skall ske inom ramen för eget boende, nästan oavsett om den person det gäller vill och passar för att ha det så. Vi borde vid något tillfälle få möjlighet att ta upp detta i dess helhet. Då skulle man kanske se konsekvenserna på ett annat sätt än vad vi gör i dag. Det står mycket riktigt i utskottsbetänkandet — som Aina Westin citerade ur — att resurser i öppen vård alltid måste finnas innan den slutna vården kan avhända sig ett ansvar för en patient. Det står så. Jag är fullständigt övertygad om att man inom utskottet menar så. Men det är icke så det ser ut. Vad som borde stå är att det må vara på det sättet men att institutionsvården dess värre avhänder sig ansvaret utan att det finns motsvarande resurser i öppen vård. Tusentals människor i Sverige befinner sig i dag i den situationen. De har blivit utskrivna från institutionsvård utan att man har förvissat sig om att det finns en annan, adekvat möjlighet för dessa människor. Det kan gälla psykvård, missbrukarvård eller äldreomsorg. Vi går nämligen för fort fram med reformer, som kanske i och för sig är väl motiverade och önskvärda, och vi går alldeles för långt. De som på sin tid var ledamöter i socialutredningen — det var inte jag, jag har bara hört berättas om saken — minns säkert hur den utredningen i början av sitt mångåriga arbete utsattes för starka påtryckningar från kretsar ute i Socialsverige som hade väldigt långt gående filosofier om hur allting skulle utformas. Det var den flummigaste flumtiden. Lyhörd för sådant tog utredningen intryck av vad som sades och skrev i stor utsträckning ett principbetänkande som byggde på den sortens tankar. En och annan blev möjligen överraskad, kanske rent av sårad, när man nio tio år senare fann att samma personer som hade varit och tryckt på i början av utredningens arbete satt och skrev remissyttranden som gick åt rakt motsatt håll — för det var vad som skedde. Pendeln hade svängt, och vi är bland politiker i Sverige väldigt lyhörda för klangen av pendeln som svänger. Vi tror att det är fråga om vetenskap. Ja, om det åtminstone vore det, men så förhåller det sig inte, utan det är en sorts amatörmässig halvvetenskap. Jag försöker ibland följa med vad man har för sig t.ex. vid våra socialhögskolor. Och jag vet att har det kommit fram ett litet antal övningsuppsatser av studenter, så har det snart införts en ny vetenskaplig trend. Om det vill sig riktigt illa blir det, rätt vad det är, t.o.m. en doktorsavhandling. Så har det alltså kommit någonting nytt, och vi skall svänga i en annan riktning. Jag tror att jag är tillräckligt gammal för att inte behöva uppleva det här, i varje fall inte som riksdagsman. Men detta kommer en dag om fem eller tio år, när pendeln har svängt till den motsatta ytterligheten: Nu skall alla in på institutioner. Vi kommer att bygga och bygga så mycket vi någonsin orkar. Så kommer vi att göra, i stället för att stanna upp och notera det som egentligen är alldeles självklart: Det finns ingen för alla människor god och hjälpsam vårdform. Vården måste få variera från fall till fall, från person till person. Självfallet skall de gamla dåliga ålderdomshemmen bort, självfallet skall gamla dåliga vårdhem bort. I den mån vi skall ha dessa institutioner skall de vara bra. Vi behöver inte nödvändigtvis döpa om dem. Numera heter det inte ålderdomshem, det heter servicehus, vilket i och för sig är ett elände, för det blir förväxlingar med andra boendeformer. Det var ett alldeles onödigt omdop, för i verkligheten är det inte fråga om någotdera. Det som hemma i min kommun förr var ålderdomshem och som jag förmodar i dag är ett servicehus heter Ranrikegården, och ingen människa tänker på det under någon annan benämning. Så om vi byråkrater kallar det ålderdomshem eller servicehus kan egentligen göra detsamma — benämningen spelar inte så stor roll. Men denna vårdform måste finnas för dem som vill ha den. Även om de inte skulle ha något annat skäl — ortodox judendom e. d. — än att de vill ha denna vårdform, så skall de ha rätt att få den. Vi skall ändå inte glömma att när vi talar så vackert om enskilt boende, betyder det för väldigt många människor helt enkelt ensamt boende, och det är ensamheten som många inte orkar med. Det hjälper inte om det kommer en social hemhjälp ett par timmar om dagen, det hjälper inte ens om det kommer en sjukvårdspatrull för hemsjukvård några gånger om dagen. Det är kanske 22, kanske 20, kanske 18 timmar av dygnet kvar under vilka man är Prot. 1985/86:112 ensam, och det finns människor som inte vågar vara det och inte orkar bära 9 april 1986 det. De skall väl i all sin dar kunna få bo på ett bra ålderdomshem. Riksdagen o äld. h skall inte lägga hinder i vägen för kommuner att både bevara och nybygga j åka oc RR sådana hem i den utsträckning som faktiskt behövs. OREISAPpeRe Vad är det egentligen vi behöver? Ja, för mig som företräder ett moderat parti är det väldigt lätt att svara på det. Vi behöver en moderat politik i ordets bokstavligaste bemärkelse, en måttfull politik, en moderation. Vi skall inte svänga från den ena ytterligheten till den andra som vi ständigt gör. Vi skall våga stanna någonstans emellan. Utan att avstå från det som är nytt och bra skall vi kunna behålla det som är gammalt och bra. Det är god moderat politik, inte bara för ett moderat samlingsparti utan rimligen för alla människor med sinne för normal måttfullhet, normal moderation. Jag hoppas vi skall få tillfälle att återkomma till dessa frågor när det gäller andra vårdområden än äldreomsorgen, för vi har precis samma problem inom de andra områdena, av vilka jag nämnde några. Det är alldeles nödvändigt att i varje fall riksdagen besinnar sig och inte låter modetrender styra vårdideologin i Sverige, såsom har skett under de senaste årtiondena.

Herr talman! Målet för handikappomsorgen är att göra samhället tillgängligt för alla. Endast så kan samhället erbjuda en fullständig gemenskap, som kan utveckla och förbättra villkoren för alla människor. De handikappåtgärder som vuxit fram sedan början av 1960-talet har i grunden förändrat levnadsvillkoren för de handikappade. En förändrad syn på de handikappade har varit förutsättningen för denna utveckling. Det åligger landstingskommuner och kommuner att enligt socialtjänstlagen bedriva verksamhet samt ansvara för service som på ett direkt sätt påverkar handikappades levnadsförhållanden. På grund av olika förutsättningar är servicen olika inom kommunerna; det är vi i utskottet medvetna om. Två reservationer är fogade till avsnittet om de handikappade. I reservation 8 kräver reservanten att kommunerna skall ha obligatoriskt program i handikappfrågor och vill att detta skall regleras i ett tillägg till 21§ i socialtjänstlagen. Utskottets majoritet ställer sig avvisande till en så långtgående förmyndarmentalitet som en dylik reglering och kontroll från tillsynsmyndigheten skulle innebära. Utskottet anser nämligen att kommunens åtgärder skall sättas in just på de punkter där kommunens invånare behöver dessa. Det gäller alla grupper i samhället och alltså även handikappade. Därmed yrkar jag avslag på reservation nr 8. I reservation nr 9 yrkas på ett särskilt stimulansbidrag och utvecklingsbidrag. Reservanten motiverar bidraget med att kommunerna saknar kunskap och erfarenhet. Vet reservanten vad hon talar om? Är det några som har kunskaper om de egna invånarna, även om de handikappade, så är det kommunerna. Visserligen finns en och annan kommun som inte är lika bra som de bästa, men där tror inte utskottets majoritet att bidrag är det som bäst löser problemen. Därför yrkar jag avslag på reservation nr 9. Prot. 1985/86:112 bestämmelser vill utskottet erinra om socialberedningens uppdrag att följa och utvärdera socialtjänstlagen och dess tillämpning. Beredningen kommer bl.a. att behandla frågan om handikappomsorgen. Utskottet anser att resultatet av socialberedningens arbete, som presenteras inom den närmaste tiden, bör avvaktas innan riksdagen har anledning att gå in på frågan om ytterligare översyn av socialtjänstlagen. Herr talman! Jag yrkar bifall till socialutskottets hemställan i betänkande nr 11 i den del som avser handikappade och, som jag tidigare sagt, avslag på reservationerna 8 och 9.

Herr talman! När Gunnar Ström argumenterade för att riksdagen skulle avslå våra reservationer, de som gäller upprättande av handikapprogram och särskilda utvecklingsbidrag, sade han att en motivering till att det inte behövs några särskilda program är att kommunernas insatser skall sättas in där de behövs och att de skall vara lika för alla invånare i kommunen. Nu har vi 21 § i socialtjänstlagen som ger kommunerna ett alldeles speciellt ansvar för människor med handikapp. Den paragrafen har tillkommit för att man dels vill peka på att det verkligen behövs extra insatser på handikappområdet, dels vill garantera att de som har handikapp skall få del av dessa insatser. Men om kommunerna inte riktigt vet hur många handikappade som bor i resp. kommun och vilka behov de har kan de inte heller göra upp planer eller tillgodose de handikappades behov. Att det är på det här sättet är ingenting som jag har hittat på utan det visar den utredning som HCK har gjort och som heter Kommunerna och socialtjänstlagen. HCK har ställt frågor som kommunerna har besvarat. Av kommunernas svar framgår att hälften av landets kommuner inte har undersökt hur många handikappade som bor i den egna kommunen. Drygt hälften av kommunerna har inte heller haft någon uppsökande verksamhet bland människor med handikapp för att fråga efter vilka behov de egentligen har. Alltså vet inte kommunerna vilka behov de handikappade invånarna i resp. kommun har. Det måste vara så att man saknar kunskaper — eller hur vill Gunnar Ström förklara att bara elva av landets 284 kommuner har upprättat särskilda program när det gäller sysselsättning för handikappade? Det kan väl inte vara så att man bara nonchalerar det som står i socialtjänstlagen? Kommunerna själva har i utredningen uttryckt att det hela kan bero på att man inte känner till vad lagen innehåller.

Herr talman! Jag har läst handikapputredningen, så jag vet vad den har sagt om detta. Det har på senare år skett en mycket stor förändring vad gäller handikappades förhållanden, men det är klart att många kommuner inte har hängt med på samma sätt som de bästa har gjort, utan det finns de som har följt med dåligt på detta område. Det är ledsamt. Vi har ju, Margö Ingvardsson, partikamrater som sitter med i socialnämnderna i kommunerna, och det är de som skall se till att de handikappade får den service de skall ha. Också på dessa människor ligger ett stort ansvar. Jag tror säkert att förhållandena kommer att förbättras undan för undan. Det är, såsom här har sagts, en ramlagstiftning, och det kanske dröjer en viss tid innan en bra verksamhet kommer i gång. Men sedan socialberedningen har sett på hur tillämpningen sker kommer säkert råd och anvisningar till kommunerna att utfärdas, så att servicen till handikappade förbättras där den inte bra.

Herr talman! Låt mig börja med att säga att det var en fröjd att höra Nils Carlshamre tala inför kammaren. Vi tillhör inte samma politiska parti, men när det gäller äldreomsorgen har vi samma uppfattning. Jag har i motion 215 tagit upp frågan om ålderdomshemmens betydelse och deras möjligheter att få ekonomiska resurser genom statsbidrag. Motioner i samma syfte har väckts av moderata samlingspartiet och centerpartiet. Det går lätt mode i saker och ting. De senaste årens modesväng har gällt äldreomsorgen. Ordet service skall begagnas flitigt. Det heter servicelägenhet, servicehus, servicebostäder och servicepersonal. Ordet ålderdomshem är omodernt och ute. Det heter SMHI. Söker man plats på SMHI kan man alltså hamna antingen på väderlekstjänst i Norrköping eller på ett servicehus med helinackordering. Hemsamariter, som alla har lärt sig vad det är, är omodernt. Vårdbiträden i öppen vård, skall det heta, och när folk har hunnit få det namnet inpräntat och accepterat är det säkert dags för namnbyte igen. Det skulle vara bra, tycker jag, om vi kunde hålla oss till ett språkbruk som gör att särskilt de som först berörs, nämligen de äldre, vet vad vi talar om. Det har emellertid också gått mode i äldreomsorgens innehåll. Gamla människor skall stimuleras, vara vitala och må bra. De skall åter kunna bo i eget boende. De skall åter kunna laga sin mat och sköta det mesta själva. Besök av en vårdpatrull då och då är tillräckligt som hjälp. Ja, herr talman, jag kan inte låta bli att ironisera litet grand över alla vackra ord och fraser. Det är naturligtvis bra med stimulans och att hålla sig i gång, men det är naivt att inte kunna inse att en gammal människa kan vara trött, inte alltid vill stimuleras, inte orkar lyssna på högläsning, inte vill delta i det han eller hon tycker är meningslöst och ointressant terapiarbete. Yngre åldringar gillar det ofta, men de gamla — och det är just de som blir fler och fler — måsta ha rätt att tappa lusten för dylika aktiviteter. Det kommer naturligtvis alltid att finnas åldringar som både önskar och behöver få den hjälp och trygghet som just ålderdomshemmen ger. Möjligheten att bo kvar hemma och få både hemhjälp och sjukvård i hemmet vill vi i folkpartiet självklart slå vakt om och utveckla mera. Men det gäller att inse att hemsjukvården har en begränsning. Ålderdomshem behöver inte vara modell Ä, men just ålderdomshemsboendet ger trygghet, dygnet-runt-vård, närhet till personal och, inte minst viktigt, närkontakt med andra människor. En åldringsforskare, som ingår i en grupp på socialstyrelsen med syfte att främja s.k. kvarboende bland äldre, säger i en Dagens Nyheter-artikel nyligen: ”Problemet är att jag tvivlar på att kvarboendet är bra i alla lägen.” Han säger vidare: ”Att tvingas in på institution — detta är och förblir många gamlas skräck.

De fruktar ensamheten och hjälplösheten hemma, särskilt nu när hemtjänsten måste prioritera de allra äldsta hårt, och det är svårt för en kurant pensionär att få mer än någon timmes hjälp i veckan.” Så långt åldringsforskaren. Visst behöver många ålderdomshem få en make-up. Större rum och större hygienutrymmen samt enklare kokmöjligheter, som ett pentry kan erbjuda, är oftast fullt tillräckligt. En avdelning för mera vårdkrävande patienter på våra ålderdomshem skulle bespara många gamla den sista tragiska flytten till långtidssjukhem. En sådan avdelning på ålderdomshemmen skulle samtidigt avlasta långvården i stället för att ytterligare belasta den då ålderdomshemmen tas bort. De flesta politiska partier ställer i dag upp på folkpartiets krav på rätten till eget rum. Då skall vi komma ihåg att ålderdomshemmet är eget-rumboende, medan långvården ofta är 4-5-bäddssalar. Vi börjar i fel ände med äldreboendet, river och raserar där egetrumprincipen tillämpas och ökar därigenom trycket på långvården, som skulle behöva åtgärdas först. Det kommer sannolikt också att uppstå ett ökat behov av avlastningsplatser på våra ålderdomshem. Hemsjukvården kommer att medföra att anhöriga då och då behöver en vilopaus — att någon gång ”komma ifrån”. Slutsatsen blir att en del ålderdomshemsplatser måste finnas kvar jämsides med servicelägenheter och hemsjukvård. Denna valfrihet i äldreomsorgen har större möjlighet att tillgodose olika behov. Och behoven kommer att finnas med ett alltjämt stigande antal äldre som är 80 år och däröver. Därför måste vi få bort den politiska styrning som nuvarande statsbidragsregler utgör. De medel som i dag går till äldreomsorgen bör stå till förfogande för den boendeoch vårdform som kommunen anser sig bäst behöva. Det är viktigt — inte minst för att få en ärlig kostnadsbild — att statsbidraget är neutralt inom äldreomsorgen och inte missgynnar en omsorgsform så som sker i dag. Därför bör statsbidragen få en rättvisare utformning och fördelas så att även ålderdomshemmen skall vara berättigade. Herr talman! Med hänvisning till vad jag här sagt ber jag att få yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Jag måste säga att jag tidvis känner mig något besviken i den här debatten. Man går upp i talarstolen och anger en situation för äldreomsorgen i vårt land i dag som jag tror att många — som jag sagt tidigare —-inte känner igen sig i. Man tycks ha för avsikt att främst ta fram de negativa sidor som naturligtvis fortfarande finns kvar och mycket litet av det positiva som har hänt. Enligt min uppfattning finns det inte någon som helst anledning att konservera de gamla och i många fall mycket bristfälliga ålderdomshem som har funnits. Som komplement till de nya statsbidragen infördes det också ett särskilt stöd för lokalt utvecklingsoch förnyelsearbete, och kommunerna har faktiskt i det här avseendet visat en väldigt stor idérikedom och i olika projekt funnit nya och bättre lösningar inom den sociala hemhjälpen. Under budgetåret 1984/85 beviljade regeringen stöd till nära 200 sådana projekt, och det framgår också av tillgängligt material både hur de här projekten har varit utformade och vilken inställning de äldre har haft till de nya omsorgsformerna. Menar vi verkligt allvar med att de äldre skall leva och bo på egna villkor, då skall vi också fortsätta att stödja det utvecklingsarbete som pågår ute i kommunerna inom äldreomsorgen. I det här avseendet är det naturligtvis väldigt viktigt — och så sker också i dag att de äldre får vara med och bestämma inriktningen av och innehållet i sin service. Jag tycker att detta framgår mycket klart av utskottets betänkande.